Herr talman! Jag instämmer i vad Margareta Palmqvist sade om att våra ekonomiska bekymmer inte får leda till att vi skjuter upp det stöd åt invandrarföräldrarna som vi diskuterar här i dag. Däremot instämmer jag inte i vad Raul Blächer sade. Det kan nog vara så att vårt samhälle behöver en del förbud — det tror jag också. Men ett förbud som vi definitivt kan klara oss utan är det förbud som kommunisterna föreslår mot utdelning av material på mödraoch barnavårdscentralerna. Detta är inte något som staten skall lägga sig i, utan huvudmännen för dessa mödraoch barnavårdscentraler kan mycket väl ta ställning till den här frågan själva utan vår hjälp. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När vi nu behandlar arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 1980/81:22 tänker jag inte göra en grundlig genomgång av invandringsfrågorna och de invandrarpolitiska frågor som handläggs av arbetsmarknadsutskottet. De har fått en noggrann genomlysning dels i de socialdemokratiska motioner som behandlas i betänkandet, dels i själva betänkandet. Jag vill ändå framhålla att detta bara är en liten del av alla de frågor som invandrare och flyktingar möter i sin vardag — en vardag fylld av bekymmer för sysselsättning, språksvårigheter, känslan av maktlöshet när barnen behöver hjälp i skolarbetet och många andra komplicerade situationer. Dessa bekymmer delar invandraren som saknar språkkunskaper och svensk utbildning med många kortutbildade svenskar. Det innebär, att när den kortutbildade svensken riskerar sitt jobb på grund av robotisering och samma sak händer för hans invandrarkamrat som saknar kunskaper i svenska och svensk utbildning i sin helhet, måste samma åtgärder till för att båda två skall kunna sköta ett mer avancerat arbete. Den enda skillnaden är att invandraren först måste rustas med språkkunskaper och ges en grundutbildning för att hon skall kunna tillgodogöra sig samma vidareutbildning som hennes svenska kollega erhåller. Detta är bara ett exempel på de vardagssituationer som vi står inför. Frågorna är inte lättlösta, men vi måste lösa dem, om vi menar något med vårt invandrarpolitiska beslut om jämlikhet, valfrihet och samverkan. I det arbetet måste största möjliga hänsyn tas till den enskilda individens förutsättningar. Det har numera upptäckts att invandrare inte är något enhetligt begrepp. Då vet vi att det inte finns några patentlösningar — vi måste finna en rad lösningar. Men samtidigt vinner vi i säkerhet, när vi försöker rusta den enskilda människan att möta en ny livssituation. Arbetslösheten bland invandrarna är dubbelt så hög som bland svenskarna. Vi får inte acceptera detta som något nödvändigt ont. Vi socialdemokrater har i motion 1499 aktualiserat handläggningstiderna när det gäller utlänningsärenden. Den här frågan har blivit en följetong, som vi har känt oss tvingade att upprepa. Vi måste göra det för de enskilda människornas skull. Det finns människor, vuxna och barn, som går i ovisshet i månader och ibland i flera år. Vi vill betona att det naturligtvis är viktigt att handläggningen av tillståndsoch överklagandeärenden sker med omsorg och noggrannhet. Det har också vidtagits en rad åtgärder för att öka handläggningskapaciteten hos de myndigheter där flaskhalsar uppstått. Dessa flaskhalsar har flyttat sig under årens lopp, och vi anser att ansträngningarna måste ökas för att dessa ärenden skall få ett jämnt flöde oavsett var belastningspunkten ligger för ögonblicket. Vi har i vår motion hemställt om kartläggning av tvåspråkig personal inom offentlig förvaltning och meritvärdering av tvåspråkighet vid tillsättande av tjänster. Utskottsmajoriteten har skrivit positivt om invandrarnas behov av samhällsservice på deras eget språk, och utskottet hart.o.m. konstaterat att i många fall, t.ex. inom vården, är det helt nödvändigt för invandraren att det egna språket talas för att vården skall vara meningsfull. Utskottets majoritet hänvisar också till de skrivelser och framställningar i denna fråga som statens invandrarverk har gjort för drygt ett år sedan. Likaså tar utskottsmajoriteten upp den försöksinventering som gjorts i två kommuner och ett landsting. Alla dessa konstateranden, all den välvilja gällande användandet av tvåspråkig personal och allt tal om tvåspråkighet som merit i skilda uttalanden från regeringspartierna gav oss socialdemokrater anledning att tro på ett positivt beslut i denna fråga. Så blev nu inte fallet. Utskottsmajoriteten nöjde sig med att konstatera att regeringen känner till frågan och att det därför inte synes erforderligt med någon åtgärd från riksdagens sida. Vi socialdemokrater menar att detta inte är till fyllest. En kartläggning av tillgången på tvåspråkig personal och av hur myndigheterna använder denna resurs är en åtgärd som inte kräver någon ytterligare beredning i regeringskansliet. Denna kartläggning krävs för att vi skall använda våra knappa resurser på bästa sätt och för att vi skall kunna planera utbildningen av tvåspråkig personal till tjänster där denna kunskap utgör en merit. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen i arbetsmarknadsutskottets betänkande 22. Till sist vill jag säga några ord angående det särskilda yttrande som är bifogat till detta betänkande. Invandrarverket har hittills administrerat Invandrartidningens brevverksamhet. Vi motionärer hyser allvarliga farhågor för att hela denna brevverksamhet tvingas att upphöra av ekonomiska skäl, om Invandrartidningen inte får ekonomiska resurser för att på egen hand ta hand om denna verksamhet. Vi har utvecklat vår syn på denna fråga i en motion och anser att för invandrarnas skull måste frågan följas upp noga och alla berörda instanser verka för att Invandrartidningens frågespalt kan leva vidare.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande 22 är en beklämmande läsning. Jag måste fråga: Hur skall den verklighet se ut, hur tydlig måste den bli, som får den borgerliga majoriteten och den socialdemokratiska oppositionen att vakna upp ur sin sömn och inse sina skyldigheter och sitt ansvar gentemot invandrargrupperna? Vilka brott mot lagen om svenskundervisning tänker man acceptera från arbetsköparnas sida innan man förhindrar upprepning av dem? Hur stora får kunskapsbristerna i svenska vara innan man gör något för att förbättra undervisningen? Hur uppenbar får isoleringen av de hemarbetande invandrarkvinnorna bli innan man gör något för att bryta den? Hur omfattande och hur definitiv måste utslagningen av invandrarungdom bli innan arbetsmarknadsutskottet finner skäl att ingripa? Situationen för invandrarna i Sverige har beskrivits i många olika sammanhang. Beskrivningarna har varit av skiftande kvalitet, men den bild som framträder — i vetenskapliga rapporter, rapporter från olika myndigheter som handlägger invandrarfrågor, invandrarnas egna skildringar och mängder av annat material som står till vars och ens förfogande — är ändå tillräckligt entydig. Vi får inte bilden av ett land som efter förmåga och med hänsyn till invandrarnas behov fördelar resurser på ett rättvist sätt. Låt vara att den materiella standarden för invandrare i Sverige är högre än i de flesta andra länder. Men skam vore väl det annars, eftersom Sverige är ett av jordens i särklass rikaste länder. Nej, vi får bilden av ett land som trots att det betraktar sig som ett föregångsland när det gäller politisk demokrati alltjämt nekar invandrarna den mest grundläggande demokratiska rättigheten, nämligen rösträtt i riksdagsval. Vi får bilden av ett land där invandrarna får nöja sig med de lönemässigt och miljömässigt sämsta jobben och där de i vida större utsträckning än andra drabbas av arbetslöshet. Vi får också bilden av ett land där fördomar och främlingshat pyr under den polerade ytan, utan att samhällets organ ingriper med någon större kraft för att ändra på sådana ståndpunkter. Nej, snarare är det så att underlåtenheten då det gäller att ta itu med de problem som drabbar invandrare när de kommer hit, och andra problem som sammanhänger med invandringen, blåser under den negativa inställningen till invandrare. Jag har vid det här laget haft många tillfällen att redogöra för invandrarnas situation, och jag skall inte förlänga debatten här i dag genom att ännu en gång upprepa allt detta. Jag finner det inte nödvändigt, eftersom jag inte tror att arbetsmarknadsutskottet på grund av okunnighet vägrar att på allvar ta itu med de här frågorna. Nej, jag tolkar inte utskottets avslagsyrkanden på vpk:s motioner som en följd av okunnighet, utan som ett utslag av cynism — vilket är mycket allvarligare. Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlas fyra vpk-motioner. I motion 1063 föreslår vi en genomgripande förändring av lagen om svenskundervisning för invandrare. Det är fem huvudproblem som kan lösas med det förslag som vpk för fram. För det första har det visat sig att företagen av ekonomiska skäl systematiskt saboterar lagens innehåll och mening, genom att underlåta att se till att invandrare som har rätt till svenskundervisning också får det och genom att vägra att anställa invandrare som skulle ha rätt till svenskundervisning. Ett kollektivt avgiftssystem som drabbar alla företag lika, oavsett om de har anställda invandrare eller inte, skulle undanröja företagens intresse av att sabotera lagen. För det andra är det uppenbart att de 240 timmarnas undervisning är alltför kort tid. Inte minst de lärare som bedriver svenskundervisningen har påtalat detta. Den bör därför utsträckas till 340 timmar. För det tredje måste tillsynen av lagens tillämpning läggas på en central myndighet — det har de hittills gjorda erfarenheterna klart visat. Det bör enligt vår uppfattning ske genom ett samarbete mellan arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen. För det fjärde måste de hemarbetande invandrarkvinnornas isolering brytas. F. n. är det så att de kan leva i åratal i Sverige utan att lära sig ett ord svenska. Vårt förslag om undervisning med timersättning kan lösa detta problem. Det finns anledning att understryka att det här inte bara är en fråga av vikt för kvinnorna, utan även för barnen. För det femte innebär vårt förslag också en lösning av finansieringsfrågan. Som så många andra frågor på invandrarområdet har den här blockerats av en utredning, som har suttit sedan 1978. Utskottet sakbehandlar inte vpk:s förslag, utan nöjer sig med att hänvisa till att utredningen väntas komma med ett betänkande någon gång under året. Med sedvanlig behandlingstid kan man således inte vänta sig någon förändring förrän tidigast 1983. Från vpk:s sida kan vi inte finna oss i denna långhalning av frågan. I motionen 1064 föreslår vpk ett anslag om 3 milj.kr. för ett nytt ändamål. Avsikten är att stödja informationsinsatserna inom folkrörelserna i syfte att motverka de uttryck för fördomar och främlingshat som invandrarna alltför ofta tvingas bli konfronterade med här i landet. Utskottets argumentering för avslag på vpk-motionen har ett löjets skimmer över sig. För det första anför man statsfinansiella skäl. Det tyder på att utskottet i sin spariver har tappat allt sinne för proportioner. För det andra säger man att samarbetet med folkrörelserna är en viktig del i invandrarverkets arbete med att sprida kunskap om invandrarna. Man har minsann också ordnat konferenser och andra överläggningar för att stimulera organisationernas arbete. Bra! Man har ordnat konferenser. Frågan kan begravas. Inga ytterligare åtgärder behöver vidtas. Är denna obegränsade tilltro till konferenser verkligen utskottets ärliga uppfattning? Det har möjligtvis aldrig fallit utskottet in att det kan finnas skäl att ha materiella resurser för att följa upp och förverkliga vad man kommer fram till på konferenserna? Jag tror nämligen inte att det är de människor som deltar i dessa konferenser som slänger olika tillmälen åt invandrarna eller målar rasistiska slagord på väggarna. I motionen 1067 föreslår vpk en höjning av anslaget för åtgärder för invandrare med drygt 7 milj.kr. Pengarna avser medel för att Invandrartidningen skall kunna bevara och utveckla sin verksamhet, bidrag till invandraroch minoritetsorganisationernas verksamhet samt bidrag till avgränsade projekt och informationsverksamhet. Utskottet yrkar avslag på vpkmotionen och ansluter sig till regeringens förslag om en ökning av anslaget med 485 000 kr. Detta innebär i praktiken att anslaget till åtgärder för invandrare kommer att sänkas med 1,3 milj.kr. eller med nära 10 96, eftersom prisoch löneomräkningen enligt invandrarverkets beräkning uppgår till nära 1,8 milj.kr. Detta drabbar då ett område som är under utveckling och fortfarande uppvisar mycket stora och allvarliga brister. Eftersom den helt övervägande delen av invandrarna tillhör arbetarklassen, kan jag förstå de borgerliga partiernas totala ointresse för invandrarnas förhållanden. Men jag måste ställa frågan till socialdemokraterna i utskottet. Hur kan ni gå med på sådana här manövrer? Ni kan inte skylla på statsfinanserna. Även om den borgerliga beskrivningen av det statsfinansiella och samhällsekonomiska läget vore riktig, rör det sig här inte om belopp av en sådan storleksordning att statens finanser påverkas på ett märkbart sätt. Det här är en del av den sociala nedrustning som de borgerliga partierna håller på med, och ni socialdemokrater låter den passera utan minsta reaktion. Den fjärde vpk-motionen som behandlas i betänkandet gäller åtgärder för invandrarungdomen. Stora delar av den unga generationen invandrare hotas avutslagning. Många befinner sig redan en situation av arbetslöshet. Många har tappat fotfästet i det svenska samhället. Det finns många orsaker till att arbetslösheten är speciellt hög bland de unga invandrarna. De har i regel generellt sett lägre utbildningsnivå än de svenska ungdomarna. De är också i större utsträckning än andra ungdomar hänvisade till konjunkturkänsliga näringsgrenar och yrkesområden. En större andel utländska medborgare är anställda i privata företag. Avsaknaden av yrkesutbildning är en av de viktigaste orsakerna till arbetslöshet. Det faktum att invandrarungdomarna fortsätter sina studier i gymnasieskolan i mindre utsträckning än de svenska ungdomarna innebär således att deras ställning på arbetsmarknaden blir svag. Många invandrarungdomar har svårt att få arbete, därför att de inte kan svenska tillräckligt bra. Man kan anta att ett stort antal invandrarungdomar aldrig nås av arbetsförmedlingens service. Språksvårigheter begränsar också deras möjligheter att ta del av olika utbildningsinsatser för arbetslös ungdom. De flesta invandrarungdomarna har inte alls eller i mycket ringa utsträckning fått del av det stöd under uppväxten som nu håller på att växa fram i form av träning och undervisning i modersmålet eller andra stödinsatser i skolan. De befinner sig ofta i näst intill olösliga konflikter mellan föräldrarnas kulturoch moraluppfattning och den svenska kulturen och den svenska ungdomens uppfattning. De har hamnat i ett socio-kulturellt ingenmansland och känner sig inte höra hemma någonstans. De känner inte sin historiska och kulturella bakgrund, bara fragmentariska bitar. Språksvårigheterna, som lett till upprepade misslyckanden både i skolan och i det sociala umgänget, liksom negativa och rasistiska bemötanden och tillmälen, har ofta blivit den dominerande grunden för deras identitet. För många av dem ger arbetslösheten den slutliga bekräftelsen på att de är utslagna, och de kan inte se några möjligheter att själva ta sig ur situationen. Utslagningen bekräftas steg för steg. Invandrarverket har i en rapport redogjort betydligt mer detaljerat för de förhållanden som jag här har skildrat. Verket har också föreslagit en rad konkreta åtgärder för att motverka utslagningen av invandrarungdomar, åtgärder som mycket väl ligger i linje med de förslag som vpk framställer i sin motion. Utskottet har nu avstyrkt denna motion med motiveringen att invandrarverkets rapport är föremål för överväganden i regeringskansliet. ”Föremål för överväganden i regeringskansliet”, får man förmoda att detta betyder att ingenting händer och att man med hänvisning till det statsfinan siella läget än en gång kommer att åsidosätta vitala samhällsintressen? Men jag måste få besked på en punkt. När blev ”överväganden i regeringskansliet” ett hinder för socialdemokraterna att ge uttryck för sin mening i politiska frågor? Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 1063 och 1108. Vidare yrkar jag bifall till följande särskilda yrkande: att riksdagen med bifall till motion 1980 81:1067 beslutar att till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag på 25 285 000 kr.

Herr talman! Förra året flyttade drygt 34 000 människor till vårt land, och ungefär 21 000 människor flyttade från vårt land. Det innebar alltså att vi fick ett invandringsöverskott på ca 13 000 personer. Tio år tidigare, år 1970, var det ungefär dubbelt så många som flyttade hit, 73 000 människor. Nettoinvandringen — överskottet — var ungefär fyra gånger så stort som 1980, nämligen 52 000 människor. Dessa siffror avspeglar det faktum att invandringen under 1970-talet radikalt har ändrat karaktär, från att ha varit framför allt en arbetskraftsinvandring till att bli en invandring som —- förutom den nordiska invandringen — nästan helt består av flyktningar och människor med familjeanknytning i Sverige. Detta innebär också att det, trots att invandringen antalsmässigt har minskat, snarast ställs större krav än tidigare på samhällets insatser för att ta emot invandrarna. En större del av de människor som söker sig till Sverige är i behov av stöd på olika sätt när de kommer hit. Vi måste räkna med att denna situation kommer att råda också i framtiden. Tusentals människor kommer även framöver att söka sig till Sverige — dels för att de har släktingar här, dels för att de behöver en fristad här undan nöd, förtryck och våld. Vi vet att världen ser ut på det sättet. Anledningarna som driver människor på flykt från deras hemländer minskar inte; snarare är tendensen att de ökar. Det är viktigt att Sverige ställer upp — också i kärva tider som nu — och tar hand om de människor som vill söka sig hit. Även om vi tycker att vi ekonomiskt sett har det besvärligt här, så är det få länder i världen som har bättre förutsättningar än Sverige att ta hand om människor som har det svårt. — Väldigt många länder i världen har det oerhört mycket sämre än vad Sverige har. Till detta kommer att Sverige, alldeles oavsett den invandring som sker här, är ett mångnationellt land. Det är redan nu så att en mycket stor del av Sveriges befolkning på ett eller annat sätt har invandraranknytning — det rör sig om ungefär 1 miljon av Sveriges invånare. Det bidrar också till att göra invandrarpolitiken till en mycket viktig del av samhällets totala ansvarighet mot medborgarna. Det budgetförslag som arbetsmarknadsutskottet har behandlat i det här betänkandet innebär en ökning av de totala ekonomiska satsningarna för invandringen med ungefär 17 96. Detta ger en bild av att regeringen verkligen prioriterar invandrarfrågorna; vi vet alla hur budgeten ser ut i övrigt. Trots de mycket kärva ekonomiska tiderna och trots det svåra statsfinansiella läge som Alexander Chrisopoulos talade så mycket om i det tidigare anförandet, har man alltså gjort en realförstärkning av de resurser som vi satsar på invandringen. Självklart är att vi skulle önska att vi kunde satsa mycket mera, men jag tycker det är viktigt att markera att vi har gjort den här prioriteringen. Det finns också en rad utredningar som arbetar med att på olika sätt effektivisera vårt sätt att ta hand om invandrare i Sverige. Jag skall bara nämna en, som tillsattes under förra året, nämligen den stora invandrarpolitiska kommittén, med landshövding Elvy Olsson som ordförande, vilken arbetar med att försöka ta nya grepp på vår invandrarpolitik. Det betänkande som vi nu behandlar är i realiteten präglat av enighet. Det finns visserligen en reservation fogad till det, men den reservationen — som jag strax skall återkomma till — innebär egentligen inte att det finns några olika uppfattningar mellan opposition och majoritet i utskottet. I betänkandet behandlas nio motioner. I många av dem yrkas på ytterligare ekonomiska satsningar utöver vad regeringen har föreslagit. Och självfallet hade det varit glädjande för oss i utskottet om vi hade kunna bifalla alla de olika önskemål om ökade ekonomiska satsningar som motionärerna för fram, men vi måste konstatera att regeringen, med tanke på de ekonomiska realiteter som vi trots allt lever under, redan har sträckt sig ganska långt när det gäller att öka resurserna för invandringen. Ett problem som vi behandlar, och som också tas upp i den socialdemokratiska partimotionen, är de långa handläggningstiderna för vissa typer av invandrarärenden. Det här är inte första gången som vi tar upp de problemen i arbetsmarknadsutskottet; dem har vi haft anledning att brottas med under en mycket lång följd av år. Vad som ligger bakom detta förhållande är naturligtvis den ökade svårighetsgrad som många invandrarärenden har. Det är viktigt att det avsätts förstärkta resurser för att vi skall kunna minska handläggningstiderna, eftersom dessa skapar stora påfrestningar för de berörda invandrarna. Det har gjorts omdisponeringar av resurser och förstärkningar tidigare, och nu föreslås ytterligare sådana i den här budgeten. Utskottet framhåller att om man anser det nödvändigt med ytterligare omdisponeringar, t.ex. inom invandrarverket eller i regeringskansliet, så bör man vara oförhindrad att vidta sådana. En annan fråga som har tillmätts en hel del uppmärksamhet är Invandrartidningens situation. Det gäller framför allt den mycket viktiga frågespalten i Invandrartidningen. Avsikten är nu att den skall överföras i Invandrartidningens egen regi, och tidningen får därför ett med ungefär 50 000 kr. förstärkt anslag. Det fanns önskemål om att tidningen skulle få betydligt mera pengar än så för den verksamheten. I och för sig vore det naturligtvis önskvärt, men också här tvingas vi att först och främst se över möjligheterna att prioritera om de befintliga resurserna. Jag vill gärna instämma med Lahja Exner i att det är viktigt att man följer upp Invandrartidningens situation och omändringen och ser hur den verkar i praktiken. Sedan får vi givetvis vid kommande budgetbehandlingar fortsätta att pröva vilka resurser vi kan avsätta för den verksamheten. En annan mycket viktig fråga, som tas upp i en vpk-motion, gäller invandrarungdomen. Det är helt klart — och det är vi alldeles eniga om i utskottet — att det är väldigt viktigt att samhället stödjer invandrarungdomen på olika sätt. Det är en ungdomsgrupp vars situation är svårare än andra ungdomars. Detta är man i vänsterpartiet kommunisterna naturligtvis inte ensam om att ha upptäckt, utan det har också de ansvariga i verken på det här området, invandrarverket och arbetsmarknadsstyrelsen, gjort. Dessa har också vänt sig till regeringen med ett antal förslag på området. Därför kan vi se positivt på förutsättningarna att få till stånd åtgärder för att förbättra invandrarungdomens situation. Åtgärder har också vidtagits, som särskilt riktar sig till invandrarungdomarna. Vi har särskilda introduktionskurser i gymnasieskolan. Vi har särskilda beredskapsarbeten för invandrarungdomar. Vi gör särskilda insatser när det gäller handledning och träning inom arbetsmarknadsinstituten som riktar sig just till invandrarungdomarna. Redan har alltså en hel del åtgärder vidtagits för att förbättra invandrarungdomarnas situation, och det finns ytterligare förslag härvidlag. Därför borde man inom vpk vara ganska nöjd. Vpk:s önskemål var i stort sett tillgodosedda redan innan man väckte sin motion. Den reservation som är fogad till betänkandet handlar om tvåspråkigheten, vilken också Lahja Exner beskrev. Vi är naturligtvis överens med socialdemokraterna om att det är viktigt att det finns tvåspråkig personal på samhällets olika områden — inom sjukvården, skolan, administrationen osv. — Så att invandrarna så långt det är möjligt kan bemötas av samhället på sitt eget modersmål. Det är också viktigt att tvåspråkigheten räknas som en merit på befattningar, där man kan ha nytta av att kunna ett invandrarspråk. Inte heller detta var socialdemokraterna de första att upptäcka, utan också det har det ansvariga verket — statens invandrarverk — redan uppmärksammat. Därför har man lämnat förslag till regeringen där man tar upp dels önskemålet om en inventering, dels meritvärderingen när det gäller tvåspråkigheten. Även på detta område kan man alltså säga att socialdemokraternas förslag i stort sett var på väg att bli förverkligat redan innan det lades fram. Av den anledningen vill jag betona att det inte finns någon som helst skiljaktighet i uppfattning mellan socialdemokraterna och utskottsmajoriteten på den punkten. En princip som vi tillämpar och som vi alltid har tillämpat i den här riksdagen — inte minst när socialdemokraterna var i regeringsställning — är att om ett förslag redan framlagts för regeringen, så kommer man inte från riksdagens sida och framför precis samma önskemål, utan i stället avvaktar man regeringens behandling av frågan. Mot den bakgrunden är det litet förvånande att socialdemokraterna har reserverat sig och frångått en princip som de själva stenhårt höll på när de var i regeringsställning. Jag kan bara finna en förklaring, nämligen att vi sedan 1976 inte en enda gång har behandlat den här huvudtiteln utan att det funnits en socialdemokratisk reservation. Jag förstår att man hade svårt att gå ifrån den traditionen. På någon punkt måste man alltså reservera sig, och då reserverade man sig på den här punkten. Därmed avspeglas emellertid inte någon som helst skiljaktighet i uppfattning. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter. Jag yrkar också avslag på den onödiga reservationen och på herr Chrisopoulos särskilda yrkande, som har delats ut separat. Jag vill hävda att trots det ekonomiskt kärva läget, så ger regeringens förslag uttryck för en bibehållen hög ambitionsnivå. Jag vill vidare påstå att Alexander Chrisopoulos nattsvarta skildring av Sverige som invandrarland illa stämmer överens med verkligheten.

Herr talman! Jag skall börja med att kommentera det sista som Pär Granstedt sade. Enligt honom stämmer inte min nattsvarta skildring av Sverige som invandrarland överens med verkligheten. Jag skall försöka att kortfattat beskriva invandrarungdomarnas situation i Sverige i dag sådan den framställs i den utredning som invandrarverket gjort och som Pär Granstedt känner till. Man säger där: ”På barnpsykiatriskt håll har man uppmärksammat invandrarbarnens problematik i mycket liten utsträckning. Att föräldrar inte upplevs som godtagbara förebilder kan vara förödande. Kulturkonflikter drabbar människors självkänsla. Barn med låg självkänsla, barn som nedvärderar sig själva har i hög grad psykosomatiska sjukdomar, de är mera psykiskt störda och kan som tonåringar oftare än andra drivas till kriminalitet.

I Stockholmsområdet finns 10 000 utländska ungdomar i åldern 16-25 år. 1 av 4 ungdomar med utländskt medborgarskap får slutbetyg från gymnasieskolan. Bland svenska ungdomar är motsvarande siffror 3 av 4. Bland svenska elever avbryter var femte sina studier i gymnasieskolan, bland invandrareleverna var tredje. När det gäller arbetslösheten var år 1979 siffran 2,1 20 för samtliga svenska medborgare och 4,1 96 för utländska medborgare. För svenska ungdomar i åldern 16-19 år var arbetslöshetssiffran 7,7 20, för utländska medborgare i denna åldersgrupp 10,7 20. Orsaken härtill, såsom arbetsmarknadsstyrelsen framställer den, är det faktum att invandrarungdomarna fortsätter sina studier i gymnasieskolan i mindre utsträckning än de svenska ungdomarna. Det innebär att deras ställning på arbetsmarknaden blir svår. Orsaken till invandrarungdomarnas låga frekvens när det gäller övergång till gymnasie skolan kan sökas i språksvårigheter och anpassningssvårigheter under grundskoletiden och till följd därav deras betyg. Dessa förhållanden är Pär Granstedt medveten om. Även utskottet är medvetet om dem. Både Pär Granstedt och utskottet har tagit del av den utredning som invandrarverket gjort. Vad gör man åt det här?
Herr talman! Pär Granstedt säger att den socialdemokratiska reservation som är fogad till betänkandet är en onödig reservation. Det är väl inte första gången vi möter en sådan reaktion från det hållet. Vi har emellertid sett oss nödsakade att avge en reservation. Invandrarverket har gjort en kartläggning i två kommuner och ett landsting. Vi anser inte att detta är till fyllest utan att man skulle behöva följa upp denna kartläggning över hela landet när det gäller tvåspråkig personal och samtidigt få en kartläggning av hur denna personal används. Den frågan ger ju inte invandrarverkets kartläggning något svar på. När det gäller kravet på att tvåspråkighet skall betraktas som merit sade Pär Granstedt att utskottsmajoriteten instämmer i det kravet i de fall där man har nytta av tvåspråkigheten. Jag skulle på invandrarnas vägnar vilja vända på detta och kräva att tvåspråkighet skall betraktas som merit i de fall där invandrarna har behov av den. Slutligen det särskilda yttrandet. Pär Granstedt instämde här, såvitt jag förstod, i det särskilda yttrandet. Det förvånar mig att han inte gjorde det vid utskottsbehandlingen.
Herr talman! Först till Alexander Chrisopoulos. Vi känner till de här problemen. Jag redovisade också i mitt anförande sådant som har gjorts och påpekade att ytterligare åtgärder kan vidtas för att förbättra invandrarungdomens situation. Den retoriska frågan i slutet av Alexander Chrisopoulos anförande var alltså besvarad innan den ställdes. När det gäller de statistiska uppgifterna vill jag påpeka att de siffror som Alexander Chrisopoulos nämnde är föråldrade. Enligt de senaste uppgifterna väljer invandrarungdomar gymnasieskola i lika stor utsträckning som svenska ungdomar. Där kan vi alltså notera ett påtagligt framsteg. Till Lahja Exner vill jag säga: Den vidare förklaringen av reservationen visar ytterligare hur liten grund det egentligen finns för den. Vad man är ute efter är alltså litet mer kartläggning. Det viktiga är väl ändå, Lahja Exner, att det vidtas åtgärder på det här området för att få fram mera tvåspråkig personal. Det är just det som har anhängiggjorts hos regeringen, att vi skall gå till handling och inte hålla på och kartlägga mer. Jag tror att den kartläggning som har gjorts ger en ganska god grund för konkret handling, och vi borde förena oss i att se till att det verkligen händer saker och ting, inte bara forskas. Sedan lekte Lahja Exner med ord på ett sätt som naturligtvis var väldigt lustigt. När jag sade att man skall använda tvåspråkighet som merit när man har nytta av det menar jag givetvis med ”nytta” att det visst finns invandrare som har behov av det. Den här ordleken visar hur man från socialdemokratiskt håll anstränger sig för att försöka hitta någon sorts skillnad inom ett område där det faktiskt inte finns skillnader. Det är en ganska god illustration till hur svårt det har varit för socialdemokraterna att finna någonting att haka upp en reservation på.

Herr talman! Till Pär Granstedt vill jag säga följande. Förra året hade vi en liknande motion beträffande invandrarungdomarnas situation. Den blev avslagen med motiveringen att en utredning hade tillsatts som skulle kartlägga invandrarungdomarnas situation i landet. Nu har invandrarverket fullföljt sin uppgift och gjort en utredning, vars resultat ligger hos regeringen sedan ett bra tag. Nu avstyrker utskottet samma motion med motiveringen att man ”överväger” att vidtaga åtgärder. Senast i går har det parti som Pär Granstedt representerar — och han själv förmodligen — röstat ned ett förslag från vårt parti, en motion som handlade om invandrarungdomarnas och invandrarbarnens situation i skolan. Vårt förslag skulle, om det genomfördes, avsevärt förbättra deras situation både när det gäller skolan och när det gäller deras framtida situation i landet. Det var en åtgärd som låg i linje med utredningarnas förslag, och Pär Granstedt har alltså medverkat till att rösta ned det förslaget. Han säger att han är medveten om de problem som invandrarungdomarnas situation innebär och att han vill göra något. Vad är det han gör? Vad är det för konkreta förslag som finns? Det enda jag kan läsa ut ur betänkandet är att man överväger att genomföra vissa åtgärder. Samtidigt röstar man ned konkreta förslag, som skulle förbättra invandrarungdomarnas situation — det skedde alltså senast i går.
Herr talman! Om Alexander Chrisopoulos inte hörde vad jag sade i mitt huvudanförande, där jag redovisade åtgärder som har gjorts särskilt för invandrarungdomar, vill jag rekommendera honom att läsa riksdagsprotokollet, där det kommer att refereras. Det kommer att finnas tillgängligt i morgon. Det står också i utskottets betänkande, och Alexander Chrisopou los kan läsa det där. Sedan har vi en tradition som innebär att när en utredning har lagt fram förslag överlämnas de till regeringen, som bearbetar dem vidare och lägger fram proposition till riksdagen. Sedan tar riksdagen ställning. Det är en tradition som vi har tillämpat länge i det här landet och som jag tycker att vi skall fortsätta med. Om man i stället skulle via motioner plocka fram olika förslag från utredningar och föra fram till riksdagen, skulle det vara mycket svårare att få en enhetlig och sammanhållen politik både på invandrarområdet och på andra områden. Det är skälet till att vi tänker avvakta regeringsförslaget med anledning av den här utredningen. Och vpk har möjlighet att komma igen motionsvägen, om man anser att regeringsförslagen är dåliga eller otillräckliga.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att hålla mig till frågan om den språkliga servicen till invandrarna. I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 22 hänvisas till riktlinjerna för den svenska invandraroch minoritetspolitiken, vari fastslagits att samhället skall sträva efter att ge invandrarna samhällsservice på deras eget språk och ge invandrarna förutsättningar att bibehålla det egna språket och möjlighet att välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella och språkliga identitet. Vad beträffar samhällsservice på invandrarens eget språk konstaterar utskottet att någon lagstadgad rätt för invandrare eller minoritet att få samhällsservice på det egna språket inte finns. Emellertid finns inom skolans område en omfattande undervisning på hemspråket. Likaså strävar man efter att ha tvåspråkig personal inom barnomsorg och sjukvård. I den socialdemokratiska motionen 1499 yrkas liksom i reservationen att en kartläggning skyndsamt skall göras av hur många tvåspråkiga anställda som finns hos offentliga organ och hur myndigheterna använder den språkliga resurs dessa anställda representerar. Därigenom skulle man få en uppfattning om de ytterligare insatser som behövs för att driva på utvecklingen mot en ökad tvåspråkighet inom offentlig förvaltning, och man menar att tvåspråkighet bör räknas som särskild merit vid tjänstetillsättningar. Utskottet säger för sin del att några initiativ från utskottets sida inte är behövliga. Invandrarverket har gjort en försöksinventering av tvåspråkighetens omfattning i två kommuner och ett landsting. Resultatet av denna inventering kommer att tillställas regeringen och ge underlag för vidare bedömningar. Med hänsyn till att dessa frågor är aktuella i regeringens kansli anser utskottet att någon åtgärd från riksdagens sida på grund av motionen inte är påkallad. Utskottet säger också att det närmast är en självklarhet att relevanta språkkunskaper skall betraktas som merit. I själva verket är processen mot ökad tvåspråkighet inom offentlig förvaltning redan i gång. Tvåspråkighet beaktas redan nu vid tjänstetillsättningar. Som exempel kan nämnas att de flesta socialförvaltningar vid tjänstetillsättningar strävar efter att komplettera gruppen socialsekreterare med befattningshavare som har ett andraspråk som också svarar mot en viss klientandel. Svensk-finsk-språkiga socialsekreterare är således mycket vanligt. Detsamma är förhållandet vid daghemmen: Man strävar efter tvåspråkighet. Inom Stockholms läns landsting har gjorts en kartläggning av den tvåspråkighet som finns bland de landstingsanställda, och man arbetar med att utforma ett system med ständigt aktuella uppgifter om språkkunnigheten hos olika grupper av personal. Det finns därför inte skäl att ta initiativ från riksdagens sida till en kartläggning av språkkunskaper, när i realiteten en sådan kartläggning redan pågår. Både på denna punkt och vad beträffar tvåspråkighet som merit är alltså s-reservationen onödig, som jag ser det. Tvåspråkighet är en merit, när ett speciellt extra språk behövs. Man bör ha i minnet hur omfattande behoven av språklig service i själva verket är och i hur stor utsträckning vi ännu har orättvisor mellan olika språkgrupper. Enligt Sveriges officiella statistik bedrevs i vecka 20 år 1979 hemspråksundervisning på 54 olika språk i skolan. Som jämförelse kan nämnas att invandrarverket och SÖ uppskattar de olika språkgrupper som finns i landet till ca 100. Således är det bara i ungefär hälften av de språk som finns här som vi kunnat ombesörja hemspråksundervisning. Orättvisor mellan olika språkgrupper kan bidra till motsättningar mellan olika invandrargrupper, en risk som tidigare berörts här i kammaren och som vi måste se klart. Debatten om hemspråksundervisningens form, föroch nackdelar med enspråkiga grupper och klasser, nödvändigheten av mer undervisning i svenska m.m. har blivit alltmer intensiv, och åsikterna går isär. Frågan om service på det egna språket skall också behandlas av invandrarpolitiska kommittén, liksom våra möjligheter att på sikt erbjuda språkliga minoriteter i Sverige utbildning, vård och service på det egna språket. Vad beträffar vård och service, t.ex. psykisk vård och rådgivning, sägs i utskottsbetänkandet att vården, för att bli meningsfull, måste ges på invandrarens eget språk. Med tanke på vad som nyss sades om de 100 språkgrupperna förstår var och en att svårigheterna beträffande t.ex. en decentraliserad vård och service, som man ju allmänt eftersträvar, är oerhörda. Om tvåspråkig personal skall finnas vid t.ex. varje PBU-central innebär det att den lilla personalstyrka som där finns blir avdelad för ett par stora klientoch språkgrupper och att man nästan överger minoriteterna. Det kan också innebära att arbetsbördan blir svårare att fördela inom kontoret. Om en tjänstgörande kurator råkar vara låt oss säga arabisktalande, är kanske kunskaperna i svenska i stället så pass dåliga att ett övertagande av svensktalande patienter inte går, för då blir den konsultationen meningslös. Det är inte omöjligt att en omorganisation och omlokalisering av viss vård och service med specialisering på vissa språkområden skulle bli nödvändig för att man någorlunda effektivt skall kunna använda personal med speciella språkkunskaper. Då går emellertid andra värden förlorade, t.ex. närhet och lokal kännedom. Om kraven på differentierad service av olika slag blir ytterligare skärpta, är dett.o.m. troligt att vi närmar oss den modell som invandrarverkets chef Tord Palmlund skisserade i somras. Han menade att det fanns både administrativa, ekonomiska och psykologiska fördelar med att sammanföra invandrare med samma språk och kultur så att de kom att bo nära varandra, vilket skulle kräva viss omflyttning mellan kommunerna. Det är en modell som jag personligen är mycket skeptisk till, därför att jag tror att den skulle kunna leda till gettobildningar. Jag har tagit upp några exempel som belyser de här frågornas komplexitet, både kvantitativt och innehållsmässigt.

Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet 22.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att direkt kommentera det utskottsbetänkande som nu behandlas och inte heller de inlägg som har gjorts här. Jag vill i stället med utgångspunkt i vissa av de frågor som tas upp i betänkandet berätta om hur vi i departementet arbetar vidare på lösningar. Jag har framhållit många gånger, även från den här talarstolen, att också en hård reglering av invandringen kommer att innebära att invandringen fortsätter i ungefär nuvarande omfattning. Den invandring vi i dag tillåter, dvs. i huvudsak flyktinginvandring, återförening av nära familjemedlemmar och invandring av nordbor inom ramen för den fria nordiska arbetsmarknaden, innebär i praktiken en långtgående reglering. Det är en reglering som sker inom ramen för de konventioner och överenskommelser som styr invandringen och — allra viktigast — inom ramen för de principer om en generös och humanitärt inriktad flyktingpolitik som också i framtiden måste vara vägledande för oss. Som jag ser det finns det f. n. inget som tyder på att den bruttoinvandring vi haft under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet väsentligen skulle förändras till sin volym. Invandringens karaktär är nu sådan att den inte nämnvärt påverkas av konjunkturförändringar. Detta gäller den utomnordiska invandringen, som också utgör en allt större del av den totala invandringen. En viktig fråga att ställa sig i dag är därför hur invandraroch minoritetspolitiken skall kunna fullföljas i en krympande ekonomi. Regeringens ambition är klar och entydig, det har sagts här tidigare. De invandrarpolitiska målen står fast, och detta kommer bl.a. till uttryck i regeringens direktiv till den nya invandrarpolitiska kommittén. Där sägs det klart att 1975 års riktlinjer skall vara vägledande för kommitténs arbete. De särskilda statliga åtgärderna för invandrare som bor i Sverige är betydande och vittnar också om en hög ambitionsnivå. Inom t.ex. social-, utbildningsoch arbetsmarknadsdepartementens verksamhetsområden uppgår kostnaderna för särskilda åtgärder för invandrare till betydande belopp, även om de är svåra att exakt särredovisa. Detsamma gäller naturligtvis också de insatser som numera i allt större utsträckning görs av landsting och kommuner men också i organisationslivet. En stor del av dessa insatser gäller åtgärder inom utbildningsoch informationsområdena. Som invandrarminister gör jag naturligtvis allt för att invandrarnas behov inte skall åsidosättas i de valsituationer som den ekonomiska situationen försatt ossi. Självfallet påverkas dock även invandrare av de besparingar som genomförts på olika områden. Men sedan man konstaterat detta måste man också notera att de kompensationsåtgärder som regeringen samtidigt satt in till stöd för svaga grupper även har kommit invandrarna till godo. När det gäller de direkta anslagen till invandrarpolitiska åtgärder, som denna debatt handlar om och som jag har ett direkt ansvar för, har de prioriterats i den meningen att de undantagits från särskilda besparingar, även om utrymmet för nya reformer är mindre än tidigare. En väsentlig del av den invandrarpolitiska debatten gäller de långa väntetiderna för dem som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Även utskottet har tagit upp den frågan i sitt betänkande. Det är bra att denna fråga penetreras, och varje bidrag till lösningar som kan anvisas för att råda bot på det utomordentligt svåra problem som de långa väntetiderna utgör hälsar jag med tillfredsställelse. Problemet är dock mera komplicerat och svårbehandlat än vad man i allmänhet föreställer sig, och det är f. ö. inte unikt för Sverige. Det hänger ytterst samman med de förändringar i invandringsmönstret som gäller för alla industriländer och den grad av rättssäkerhet mån önskar inbyggd i proceduren. Jag vill framhålla att man genom massmediedebatten i frågan ofta får en väl enkel bild av vad det gäller. Det talas ibland om väntetider upp till 2-3 år, och det kan förekomma i enstaka fall. Men då räknar man ibland från massmediernas sida även in tid under vilken vederbörande undanhåller sig myndigheterna efter inresan eller för att förhindra verkställigheten av en beslutad utvisning. Det är också viktigt att hålla i minnet att de långa väntetiderna är resultatet av en handläggningsordning som omfattar polis, invandrarverk, ombud och regeringskansli. Av en genomsnittlig handläggningstid på 10-12 månader faller 4-5 månader på regeringskansliet och resten på invandrarverk och polis, men av dem som får stanna får ungefär 40 96 av samtliga sitt tillstånd inom 6 månader. De flesta av dessa ärenden når naturligtvis aldrig regeringskansliet, eftersom de får sitt slutgiltiga ja av invandrarverket. Detta säger jag inte alls för att förringa problemets allvar, utan för att nyansera debatten och illustrera hur viktigt det är att få hela detta komplex utrett för att kunna förbättra situationen. Inom regeringskansliet och berörda myndigheter, främst statens invandrarverk och polisväsendet, har nu ett intensifierat arbete inletts för att gripa sig an problemet. En åtgärd som avspeglar de förhöjda ambitionerna i detta avseende från regeringens sida är ju att invandrarverkets tillståndsbyrå har skyddats från den generella besparing som annars drabbar verken och att polisens resurser för utlänningsärenden förstärks. Vidare pågår ett utvecklingsarbete för att möjliggöra en snabbare handläggning av dessa ärenden inom arbetsmarknadsdepartementet. Berörda myndigheter undersöker också om det går att göra rationaliseringsvinster genom ändringar i reglerna och i proceduren för handläggningen av ärendena. En viktig fråga som måste belysas ytterligare är även de tillståndssökandes rättsliga ställning och samhällets insatser för dem som väntar. Frågan om väntetidernas konsekvenser för kommunerna är också viktig att få ytterligare belyst. Det är regeringens avsikt att i särskild ordning återkomma till riksdagen i dessa frågor. Men jag vill framhålla att det även är en rad problem av långsiktig karaktär som måste lösas för att de alldeles för långa väntetiderna skall minskas. Problem som kräver lösningar av mer genomgripande slag på detta område behandlas av den förra året tillsatta invandrarpolitiska kommittén. En stor del av utskottets betänkande behandlar frågan om hur vi skall få mer tvåspråkig personal. Det finns glädjande nog, som jag ser det, en bred politisk enighet om hur viktigt detta är för att förbättra inte minst invandrarbarnens och invandrarungdomarnas situation. Självfallet är det också viktigt i många andra sammanhang. Jag vill understryka enigheten trots den reservation som finns. Det är inte bara fråga om att det i ansvariga myndigheter och organisationer bör finnas tillgång till personer som kan minoritetsspråk och som alltså kan ge den service som invandrare kan behöva i olika situationer. Det är också fråga om något som inte tagits upp här tidigare — att öppna en ny arbetsmarknad för dessa ungdomar genom att i ökad utsträckning se på kunskaper i ett annat språk som merit vid anställning och utbildning. Det borde vara ett intresse för Sverige, för svensk offentlig förvaltning och för näringslivet att tillgodogöra sig den enorma resurs invandrarnas språk innebär. Invandringen har tillfört det svenska samhället människor som tillsammantagna representerar språkkunskaper vi aldrig tidigare haft någon motsvarighet till i vårt land. För Sveriges utveckling och kontaktmöjligheter i framtiden innebär detta en mycket stor tillgång. Därför bör t.ex. tvåspråkiga elever kunna forsätta att studera sitt modersmål i gymnasieskolan på studievägar där de senare i sitt yrkesliv kan nyttiggöra sina språkkunskaper. Därför bör också språkkunskaper i minoritetsspråk betraktas som en merit. Inom regeringskansliet behandlas den rapport om invandrarungdomens situation som på mitt uppdrag utarbetats. I särskild ordning bereds därvid frågan om tvåspråkigheten som merit vid anställning och utbildning. Det är ett av de delförslag som finns i rapporten. Ett omfattande arbete i frågan har också inletts inom invandrarverket. Jag kommer i annat sammanhang att redovisa förslag till lösningar på denna fråga. Inte minst viktigt är det — såsom påpekas i den socialdemokratiska reservationen — att diskutera frågan med de fackliga organisationerna, som tidigare inte har varit odelat positiva till en lösning. Herr talman! I ett kärvare ekonomisk klimat är riskerna stora att en latent utlänningsfientlighet får ökat spelrum. Jag ser det som mycket angeläget att på olika sätt söka förebygga detta. Vid sidan om konkreta åtgärder är information och opinionsbildning viktiga instrument. Genom saklig information om invandrarnas positiva betydelse i framför allt arbetsliv och kulturliv bör vi kunna överbrygga motsättningar och skapa politiskt underlag för en fortsatt progressiv invandrarpolitik. Detta är inte minst viktigt för invandrarungdomens och den andra generationen invandrares villkor. De har inte själva kunnat påverka beslutet att flytta från ett land till ett annat, inte bett att få växa upp kluvna mellan två kulturer. De kräver med rätta samma förutsättningar som svenska ungdomar. För att uppfylla de löften vi gett i de beslut vi fattat tidigare måste vi alla ta ett gemensamt ansvar. Det sägs ofta att ansvaret för invandrarpolitiken är en statlig angelägenhet, och visst är det så. Men invandrarpolitiken skulle aldrig kunna genomföras om inte landsting och kommuner, organisationer och enskilda delade ansvaret och viljan.

Herr talman! Utskottet har avstyrkt en motion som vi väckt och som gäller svenskundervisningen för invandrare. Arbetsmarknadsstyrelsen har yttrat sigi den utredning som invandrarverket gjort när det gäller svenskundervisningen för invandrare och säger följande: ”Många invandrarungdomar har svårt att få arbete på grund av att de inte kan tillräckligt mycket svenska. Eftersom arbetsgivarna enligt lag är skyldiga att ge icke svensktalande anställda full lön under upp till 240 timmars svenskundervisning är det i en konkurrenssituation kanske inte så förvånansvärt att arbetsgivarna i första hand anställer svensktalande sökande.” Invandrarverket har också yttrat sig i det här sammanhanget. Man säger: ”Invandrarverkets styrelse är djupt oroad över dagens situation när det gäller svenskundervisningen. Sedan man funnit att undervisningen fungerade otillfredsställande, tillsattes 1978 en utredning . I väntan på att denna skall avslutas vidtas inga åtgärder för att förbättra svenskundervisningen. I stället håller situationen nu på att starkt försämras. Enligt lag skall de invandrare som har dåliga kunskaper i svenska få 240 timmars utbildning på betald tid då de anställs. I dagens arbetsmarknadssituation är det emellertid ovanligt att en arbetsgivare anställer någon som saknar den lagstadgade utbildningen. — —- Om inga åtgärder nu vidtas hotas svenskundervisningen av ett sammanbrott. Många invandrare kan i dagens läge inte få yrkesutbildning och arbetslösheten kommer ytterligare att förvärras. Invandrarverkets styrelse vädjar till regeringen att lösa frågan om resurser för svenskundervisningen, så att invandrarna ges reell möjlighet att få arbete och medverka i produktionen.” Detta säger alltså invandrarverkets styrelse. Den består av representanter för de tre borgerliga partierna och socialdemokraterna. Där finns bl.a. också en representant för centerpartiet. Samma partiers representanter i arbetsmarknadsutskottet avstyrker däremot en vpk-motion som är helt i linje med vad invandrarverkets styrelse anser.
Herr talman! Jag är också djupt oroad över att svenskundervisningen för invandrare enligt det system som vi haft de senaste åren inte fungerar — vi kan vara överens om att det inte gör det. Men den kommitté som har arbetat, SFI-kommittén, har nu kommit så långt i sitt arbete att man inom kort kommer att lägga fram sitt slutgiltiga betänkande med, såvitt jag förstår, en något annorlunda lösning av frågan. Att i det läget bifalla en motion som syftar till att inom ramen för det nuvarande systemet göra vissa marginella förändringar är kanske inte särskilt meningsfullt, eftersom regeringen tidigare har sagt att vi avser att försöka behandla betänkandet så snabbt att ett nytt system kan träda i kraft den 1 juli 1982. Det är alltså regeringens ambition att med utgångspunkt från det betänkande som SFI-kommittén lägger fram få en ny lag fr.o.m. den 1 juli 1982.
Herr talman! Jag hoppas att invandrarministern talar om detta också för de partikolleger som sitter i styrelsen för invandrarverket. En annan sak: För en stund sedan förklarade Pär Granstedt med mycket retorisk och pompös jultomtestämma att regeringen generöst kommer att öka anslaget till invandrare med 17 96. I de motioner som vi behandlar i dag om anslag till invandrarverket gäller det i verkligheten en minskning av resurserna med 10 96, dvs. en försämring med 1,3 miljoner — och invandrarverkets uppgifter om prisoch löneomräkningen ligger på 1,8 miljoner.

Herr talman! Vad jag förstår redovisade Pär Granstedt det som står i arbetsmarknadsutskottets betänkande, nämligen att det förslag som regeringen har lagt fram rörande åtgärder för invandrarna innebär en anslagshöjning med 24 miljoner eller med 17 90. Det står på första sidan i betänkandet, och jag utgår ifrån att det är rätt räknat. Om jag däremot fattade Alexander Chrisopoulos rätt var det invandrarorganisationerna som denne tog upp. Anslaget till dem är inte uppräknat så mycket. Det är uppräknat med mellan 3 och 4 96, och det är i och för sig inte — vill jag gärna säga — så mycket att det täcker den penningvärdeförsämring som har skett. Men det är lika mycket som alla övriga organisationer med statsunderstöd har fått i den här budgeten. Jag skulle gärna ha sett att det hade blivit mer.

Herr talman! I samband med behandlingen av vuxenutbildningspropositionen talade jag om behovet av en reformerad tolkutbildning. Eftersom man måste betrakta utbildnings-, behörighetsoch arvodesfrågor som ett sammanhängande problemkomplex, har vi motionärer berört förvaltningslagens bestämmelser och arvoderingsfrågorna i en följdmotion, som nu behandlats av arbetsmarknadsutskottet. Vi får veta att förvaltningsrättsutredningen kommer att se över 98 i förvaltningslagen — den paragraf som stadgar att myndigheter bör anlita tolk, där så erfordras. Vi vill att myndigheterna skall anlita tolk, och därtill i första hand av kommerskollegium godkänd tolk. Det är en förutsättning för att de invandrarpolitiska riktlinjerna skall komma i närheten av sitt förverkligande. Hösten 1982 kommer ett förslag — kanske det genomförs 1983. Under tiden har mycken orätt hunnit vederfaras både invandrare och tolkar. Diskussionen går tillbaka till 1975, när bestämmelserna om tolkprov antogs av riksdagen. Det förvånar mig att dåvarande statsrådet inte beaktade de tunga remissinstanserna, som redan då föreslog att myndigheterna skulle åläggas att använda i första hand godkända tolkar. Jag vill nu påminna om dessa uttalanden, bl.a. av TCO och LO, vilka nu i än högre grad än tidigare äger sin giltighet. JO har med anledning av ett klagomål mot en invandrarbyrå uttalat sin förvåning över att någon kunnat ifrågasätta principen att man i första hand skall anlita av kommerskollegium godkänd tolk. Då detta inte överallt är självklart, är det enligt vår mening nödvändigt att man för in dessa få ord i lagen. Annars kan man saklöst ta bort hela paragrafen, som är så självklar men ändå till intet förpliktande: myndigheter bör vid behov använda tolk. Beträffande vårt yrkande nr 2 om enhetliga tolkarvoden svarar utskottet att det inte är berett att förorda att riksdagen gör ett uttalande som får betydelse för ersättningens nivå när det gäller tolkning. Det är klart att dessa frågor, normalt sett, avgörs genom avtal. Men nu har domstolsverket fastställt och Kommunförbundet rekommenderat vissa taxor, som olyckligtvis är mycket olika sinsemellan. Utskottet gör gällande att tolkarnas arvoden fastställts genom centrala överenskommelser. Detta stämmer inte. De avgörs i varje kommun. Och kommunerna följer oftast Kommunförbundets rekommendation beträffande arvode. När det gäller s.k. spilltid, restid o. d. träffas dock vitt skilda överenskommelser. I de flesta fall är tolkarna uppdragstagare — bara i några få kommuner finns det anställda tolkar. Det är ingen slump att kraven på en grundlig utredning om tolkarnas utbildningsförhållanden, yrkesutövning och arbetsmarknad kommer från många olika håll. Den nuvarande, ytterst otillfredsställande situationen startar en ond cirkel. Kvalificerade tolkar överger yrket, om de inte kan arbeta på heltid. Uppdragen sprids på alltför många händer, och tolkförmedlare kan inte garantera godkända tolkar till exportföretag, domstolar etc., än mindre för de nyinvandrades kontakter med kommunala myndigheter. Vi motionärer är övertygade om att våra motioner, trots avstyrkandet, fört frågan framåt.

Herr talman! Även detta riksmötes betänkande om invandring och åtgärder för invandrare visar en glädjande samstämmighet kring målen för invandringsoch minoritetspolitiken. Det finns, som tidigare nämnts, endast en reservation av socialdemokraterna, och vi är alla från den ickesocialistiska sidan överens om att den är onödig. Nettoinvandringen har under 1970-talet uppgått till ungefär 15 000 personer per år. Det har skett en förskjutning under de senaste åren från nordbor till icke nordbor. För 1980 är siffrorna enligt preliminär beräkning: 13 700 totalt, varav 2 700 nordbor och 11 000 icke nordbor. En stor del av den utomnordiska invandringen sker som en följd av internationella åtaganden. En fjärdedel av den utomnordiska invandringen utgörs av flyktinginvandring och ungefär hälften av anhöriginvandring. Det finns några grupper som är särskilt sårbara. Det är de utlänningar som finns här och som väntar på att få uppehållstillstånd. Det är vissa grupper invandrarungdomar och vissa grupper av invandrarkvinnor. När det gäller de långa väntetiderna för att få uppehållstillstånd stryker vi återigen från utskottets sida under hur viktigt och hur angeläget det är att de blir kortare. De människor som drabbas får leva under en oacceptabel psykisk press, som kan fördärva deras möjlighet till ett positivt liv i Sverige när de sent omsider får sitt tillstånd. Inom både invandrarverket och regeringskansliet behövs insatser. Jag vet av erfarenhet att det här är svårt, men jag ser det som helt nödvändigt ur framför allt mänskligt perspektiv, men det finns också ett ekonomiskt perspektiv. Karin Andersson har tidigare redogjort för de insatser som nu görs för att förkorta väntetiderna. Invandrarungdom är inget enhetligt begrepp. I invandrarverkets kartläggning av samhällets insatser för invandrarungdom och förslag till åtgärder, som man gjort på invandrarministerns uppdrag, sägs att det finns vissa riskgrupper bland invandrarungdomen, och det är de nyinvandrade, de sent invandrade och de med bristfällig eller ofullständig svensk utbildning. Många av de svårigheter som möter ungdomarna i utbildningen och på arbetsmarknaden bottnar i språksvårigheter. Trots omfattande insatser i grundskolan när det gäller hemspråk och svenska som främmande språk har många av ungdomarna dåliga kunskaper i svenska och därmed svårigheter att tillgodogöra sig utbildningen. Det behövs ökade insatser, bl.a. en förbättrad utbildning i invandrarkunskap för skolpersonal för att öka förståelsen för de problem som finns, och det behövs en tvåspråkig personal inom olika utbildningar. När det gäller invandrarkvinnorna är inte heller de någon enhetlig grupp. En del kvinnor är i hög grad dubbelarbetande, andra enbart hemarbetande med svårigheter att få lämna hemmet. För många gäller att de inte har någon möjlighet att lära sig svenska eller talar svenska mycket dåligt. De blir oerhört isolerade och förlorar den centrala roll i familjen som de tidigare har spelat. Det är viktigt att projektet med alternativ pedagogik i svenskundervisning för invandrarkvinnor, som bedrivs av bl.a. Riksförbundet Internationella föreningen för invandrarkvinnor, med medel från svenskundervisningskommittén, och även andra projekt utvärderas samt att också jämställdhetskommitténs förslag till introduktionsutbildning för invandrarkvinnor prövas. Det gäller också för oss — det var Karin Andersson inne på tidigare — att ta vara på den resurs som invandrarna utgör, att ta vara på deras språkkunskaper och att också ta vara på den utbildning de har med sig från sitt eget land. Det är viktigt att man tar till vara den språkliga kompetensen hos anställda i kommuner och landsting och hos myndigheter och i samband med rekryteringar ser till att befattningar där kunskaper i olika språk är betydelsefulla i möjligaste mån besätts med innehavare av sådana kunskaper. Här är utskottsmajoriteten helt överens med reservanterna. Jag kan hålla med Gunnel Liljegren om behovet av tolkar. Men jag vill också säga att det 1979 gjordes en ändring i förvaltningslagen 9 §, där man ändrade ”kan” till ”bör”. Det kan tyckas vara ett litet steg, och man kunde önska att det så småningom blir ”skall” när det gäller att använda tolk. Slutligen: Sverige är ett invandrarland. Vi får allt fler människor till oss från fjärran länder. Det ställer krav på ökade insatser. Då är det viktigt att vi i ett ekonomiskt trängt läge inser att fortsatta satsningar på invandrarpolitiska åtgärder innebär att vi tillgodogör oss mänskliga resurser på ett bättre sätt och faktiskt därmed också sparar ekonomiska medel. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Man blir litet ledsen och trött på allt det här vackra talet om invandrarkvinnor från olika ledamöter. Det är ju på det viset att vi i den motion om svenskundervisning för invandrare som vi lagt fram föreslagit konkret att lagen om svenskundervisningen skall kompletteras med uppsökande verksamhet för hemmavarande invandrarkvinnor, som f. n. lever i total isolering i hemmet. De kan leva hela sitt liv i Sverige utan att lära sig svenska. Detta var ett av de krav som framfördes i motionen. Eva Winther och hennes partikamrater i utskottet har varit med om att avstyrka det kravet. När det gäller svenskundervisningen för invandrare är det på det viset att regeringens ekonomiska politik ger som effekt att arbetsmarknadsutbildningen, KOMVUX och den svenskundervisning som bedrivs inom studieförbunden minskar enormt i kvalitet och kvantitet. Detta är något som drabbar just invandrarkvinnor, som skulle behöva svenskundervisning. Det som återstår, utöver de här vackra fraserna och den här känslan för invandrarkvinnor, är konkreta förslag om hur folkpartiet har tänkt sig att lösa de problem som invandrarkvinnorna har i dag. Det intressanta i dag är vilken ställning man tar till konkreta förslag som lagts fram — inte allmänna deklarationer om invandrarkvinnornas situation.
Herr talman! Alexander Chrisopoulos säger att han blir ledsen och trött. Ja, det är ju torsdag eftermiddag, så jag förstår att han kanske är litet ledsen och trött. När det gäller svenskundervisningen för hemmakvinnor finns det olika projekt med uppsökande verksamhet. BI. a. har RIFI, Riksförbundet för internationella föreningen för invandrarkvinnor, tillsammans med Stockholms universitet och ett studieförbund en sådan försöksverksamhet på gång. Man undervisar kvinnorna i svenska samtidigt som man undervisar dem i samhällskunskap. Man tar hand om barnen. Det finns också i olika kommuner en hel del andra projekt på detta område. Det är viktigt att de här projekten utvärderas. Den utredning som jämställdhetskommittén har gjort när det gäller invandrarkvinnorna har kommit med ett förslag, och jag hoppas att Karin Andersson ser till att det förslaget kommer att prövas. Karin Andersson har nyligen sagt att — och det står också i betänkandet — det kommer förslag från svenskundervisningskommittén. Då är det rimligt att vi avvaktar de förslag som läggs fram. Vi är överens om att svenskundervisningen behöver förbättras.
Herr talman! Eva Winther åberopar RIFI. Jag känner mycket väl till den organisationen. Den är av mycket litet intresse för invandrarkvinnor. Hur många är det som kan tänkas få utbildning inom RIFI? Det är 20 eller högst 30. Samtidigt för regeringen och det parti Eva Winther tillhör en ekonomisk politik som innebär att resurserna för arbetsmarknadsutbildningen eller för den svenskundervisning som bedrivs av AMS, KOMVUX och alla studieförbund minskas. Det gör att dessa stora studieförbund helt och hållet kommer att spola svenskundervisningen för invandrare.
Herr talman! Det kommer att satsas mer på arbetsmarknadsutbildningen. Man har fått ökade medel för det. Den kommer att utvecklas successivt i den mån det behövs. Pär Granstedt har tidigare redovisat vilka åtgärder som vidtas speciellt för invandrarungdomarna. Det är givet att det också kommer att ges ökade möjligheter för de invandrarkvinnor som så önskar. Vi skall vara medvetna om att det finns en hel del invandrarkvinnor som på grund av den tradition som de har med sig hemifrån inte kan delta i vare sig svenskundervisningen eller arbetsmarknadsutbildningen.

Herr talman! Margareta Gard har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra fusk med studiemedel i samband med korrespondensstudier. I interpellationen berörs ett konkret fall där en person genom brottsliga handlingar utnyttjat det studiesociala systemet för egen vinning. Det är svårt att helt förhindra att studiestöd beviljas personer som inte är berättigade till det. Önskvärdheten av en förbättrad kontroll måste avvägas bl.a. mot rimliga krav på integritet från de studerandes sida och mot kravet på att studiestödet inom rimlig tid kommer de studerande till handa. Inom studiemedelssystemet har emellertid de senaste åren en rad åtgärder vidtagits som syftar till att förhindra att stöd utgår oberättigat. Jag vill särskilt nämna tvågångersutbetalningen av studiemedel och det uppdrag regeringen har givit centrala studiestödsnämnden att utreda hur man genom samkörning av olika registeruppgifter kan förhindra att studiemedel utgår samtidigt som utbildningsbidrag eller särskilt vuxenstudiestöd. Den form av studier — brevundervisning inom ramen för statlig vuxenutbildning — som tas upp i interpellationen är svår att kontrollera i studiestödshänseende. Det går för det första inte att göra någon egentlig kontroll av att de studerande bedriver studier. F. n. är förutsättningen för att få studiemedel att den studerande har sänt in två kursbrev och fått dem rättade. För det andra sker kunskapsredovisningen i en form som ger möjligheter för den som kan tänkas vilja fuska att genomföra detta utan större risk att bli upptäckt. Eftersom problemen i främsta rummet är avhängiga studieformen är det svårt att göra något åt dessa genom åtgärder på studiemedelsområdet. Bl. a. mot den bakgrunden kan man ifrågasätta om studiemedel över huvud taget skall utgå vid brevundervisning. Centrala studiestödsnämnden diskuterar i sin reviderade långtidsbedömning huruvida det är rimligt att behålla rätten till studiemedel för sådan undervisning. Nämnden avser att komma med ett förslag i denna fråga i sin anslagsframställning för budgetåret 1982/83. I avvaktan på ett sådant förslag, och på en analys av effekterna av inskränkningar i rätten till studiemedel vid korrespondensundervisning, avser jag inte att föreslå några ändringar i de nu gällande reglerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är att det i Ludvika i mitten på mars i år har avslöjats ett omfattande bedrägeri med studiemedel. En kvinna i 35-årsåldern, gift och med egna barn, har under ett par år bedrivit korrespondensstudier. Hon har studerat på grundskoleoch gymnasienivå. Hon har samtidigt mestadels varit sjukskriven och uppburit sjukpenning. Kvinnan har framgångsrikt bedrivit sina studier vid Statens Skola för Vuxna i Norrköping. Hon har, eftersom hon korrespondensstuderat, avlagt prov genom brevsvar till skolan. Kvinnan har tagit kontakt med andra personer och uppmanat dem att börja läsa vid samma läroanstalt som hon själv samt att söka studiebidrag och studielån. Hon har samtidigt berättat att de inte behövt inhämta några kunskaper eller i övrigt läsa eller avlägga prov för att fortsättningsvis få studiemedel. Kvinnan har i stället sagt att de bekanta bara hade att lämna de utsända brevproven till henne. Hon har därefter själv fyllt i proven och skickat tillbaka dessa till skolan. De nytillkomna eleverna har på så sätt fått goda betygi engelska, svenska och många andra ämnen. De har samtidigt fått studielån och studiebidrag från studiestödsnämnden. Kvinnan har betingat sig hälften av elevernas studiemedel i ersättning för sina tjänster. De hjälpta eleverna har inte behövt göra något annat än att kvittera ut sina studielån och studiebidrag på posten och lämna hälften av pengarna till kvinnan. Eleverna och kvinnan har tillsammans fyllt i ansökningshandlingar till studiestödsnämnden. Dessa har genomgående varit felaktiga och osanna. De verkliga inkomstförhållandena har nämligen inte angetts. Alla har därför fått mycket höga lån och bidrag. Någon kontroll hos försäkringskassa och skattemyndighet har inte skett från studiestödsnämndens sida. Under omkring två år har studiestödsnämnden lurats att betala ut mer än 200 000 kr. till Ludvikagruppen, bestående av nio personer. Enligt uppgift har de inblandade under utredningen berättat att det varit löjeväckande lätt att lura till sig pengarna. Det är tidigare känt att studiemedel betalas ut till intagna på anstalter, trots att de givetvis inte haft kostnader för vare sig mat eller bostäder och inte heller bedrivit studier, utan studiestödet har använts till att finansiera narkotikainköp. Utbildningsministern säger i sitt svar att det är svårt att helt förhindra att studiestöd beviljas personer som inte är berättigade till det och att en förbättrad kontroll måste vägas mot rimliga krav på integritet från de studerandes sida och mot att stödet inom rimlig tid kommer de studerande till handa. Vidare säger utbildningsministern att korrespondensstudier är speciellt svåra att kontrollera. Jag vill instämma i utbildningsministerns ifrågasättande av studiestöd till personer som bedriver brevstudier, i synnerhet på de orter där det finns kommunal vuxenutbildning som motsvarar de studier som bedrivs per korrespondens. Kan man inte finna rimliga kontrollmöjligheter i vad gäller berättigande till både studiestöd och erhållande av kompetensbevis för uppnått studieresultat, finner jag ingen anledning att behålla rätten till studiestöd för korrespondensstudier. Jag vill fråga utbildningsministern om det inte i dessa penningknapphetens tider finns anledning att verkligen se till att studiestödet går till dem som gör sig förtjänta av det.
Herr talman! Margareta Gard tar i sin interpellation främst upp problem som gäller korrespondensundervisning. Men man har konstaterat att även vid s.k. normala studier vid högskolor kan fusk förekomma. Det finns exempel på att studerande skrivit in sig, lyft studiebidrag och därefter ganska omgående avbrutit studierna för att använda studiemedlen på ett oriktigt sätt. Det finns exempel på att man har företagit inköp av narkotika och bedrivit en helt olaglig hantering med denna. En fråga har tagits upp i den del av landet som jag kommer från, nämligen Kalmar län, om huruvida det är möjligt att betala ut dessa bidrag med korta intervaller, exempelvis månatliga utbetalningar, i stället för som nu med relativt långa intervaller. Skall man gå in för en kort intervall måste det enligt min uppfattning kombineras med någon typ av kontroll vid varje utbetalningstillfälle, för att man på det sättet skall bli förvissad om att den som erhåller studiemedel verkligen bedriver studier. Denna kontroll betingar självfallet en viss kostnad att genomföra, och den måste då vägas mot de fördelar man eventuellt kan nå genom att man får en bättre kontroll. Min fråga är då: Är det möjligt att inom en snar framtid övergå till månatliga utbetalningar, och kan det systemet i så fall kombineras med en kontroll vid varje utbetalningstillfälle? Vad skulle ett sådant system kosta att genomföra?
Herr talman! Självfallet skall man försöka utforma ett system som detta så att allt missbruk om möjligt kan uhdvikas. Det är viktigt att komma ihåg att korrespondensundervisning traditionellt har varit en studieform som gjort det möjligt för människor i glesbygd att bedriva studier. Och genom åren har många haft den här förmånen — inte minst ledamöter av denna kammare. Jag tycker själv att det skulle vara tråkigt om man helt skulle behöva avskaffa möjligheten för människor i glesbygd att få hjälp att studera per korrespondens. Det kan hända att det finns andra vägar att eliminera missbruket, och det måste ske genom en annan typ av kontrollåtgärder. Centrala studiestödsnämnden prövar nu detta. Bertil Danielsson frågar om man kan ha kortare utbetalningsintervaller. CSN arbetar också med frågan om man kan göra månatliga utbetalningar. Det blir ganska kostnadskrävande, om man skall förena det med intyg om att studierna verkligen bedrivs. Vi har ju nyligen infört ett system med två utbetalningar i terminen. Vi är alltså inne på denna väg. Jag vill upprepa att det är viktigt att förebygga allt missbruk. Samtidigt är det viktigt att söka bevara ett system som gör det möjligt för människor i glesbygd och kortutbildade att få del av möjligheter till högre utbildning.
Herr talman! Jag sade ju i mitt inlägg att jag tycker att man när man har en utbyggd kommunal vuxenutbildning, med samma ämnen och samma möjligheter till studier, borde göra en avvägning om man skall bevilja studiemedel för korrespondensstudier till personer som bor på orter där dessa studiemöjligheter finns. Det är riktigt som utbildningsministern säger, att korrespondensstudier framför allt varit till för människor som bott geografiskt så till att de haft svårt att bedriva studier på annat sätt, och den möjligheten skall vi väl behålla för dem som behöver den. Men jag tycker att man borde göra en avvägning mot de nya insatser som vi har genomfört på utbildningsområdet.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat mig 1:-om jag är beredd att låta de till försäkringskassan lämnade uppgifterna om beräknad inkomst ligga till grund för beräkning av bostadsbidragen, 2. om jag delar uppfattningen att en slutlig avräkning av bidraget bör ske i samband med fastställandet av slutskattesedeln. Enligt nu gällande regler skall den taxerade inkomsten året före bidragsåret läggas till grund för beräkning av bostadsbidragets storlek. Denna eftersläpning i inkomstprövningen innebär en viss nackdel. För att motverka detta förhållande kan beslut om bostadsbidrag grundas på en beräknad inkomst, om sökandens inkomster förväntas öka eller minska väsentligt. Regeringen har vidtagit åtgärder för att så långt möjligt undvika att felaktiga bostadsbidrag betalas ut och att hushållen i efterhand skall råka ut för återkrav. Sålunda har riksförsäkringsverket fått i uppdrag att på datamedium tillhandahålla kommunerna uppgifter när den sjukpenninggrundande inkomsten väsentligt överstiger den taxerade inkomsten. Uppgifterna kan användas av kommunen för utredning om omprövning av bostadsbidrag skall ske. Härigenom kan felaktiga bostadsbidrag rättas redan under bidragsåret. Frågan om att lägga SGI till grund för beräkning av bostadsbidrag har prövats av flera utredningar, t.ex. familjepolitiska kommittén, boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna, bostadstilläggsgruppen samt nu senast socialpolitiska samordningsutredningen. Av dessa har ingen förordat att SGI renodlat läggs till grund för beräkning av bostadsbidrag. SGI mäter endast förvärvsinkomster — och inte ens alltid alla dessa inkomster. Inkomster av annat slag, t.ex. kapitalinkomster och inkomst av fastighet beaktas över huvud taget inte. Inte heller pension räknas in i SGI. Därigenom försvåras samordningen mellan systemen för bostadsbidrag och kommunalt bostadstillägg till folkpension. Den 22 maj 1979 tillkallade regeringen en kommitté för översyn av bostadsbidragen. Den skall enligt direktiven bl.a. se över inkomstbegreppet och pröva möjligheten att låta slutavräkningen av bostadsbidragen ingå som ett led i skattemyndigheternas taxeringsoch debiteringsarbete. Kommittén kommer att lägga fram ett principbetänkande senare under detta år. Innan resultatet av kommitténs arbete föreligger avser jag inte att föreslå några ändringar av inkomstbegreppet eller administrationen av bostadsbidragen.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på mina frågor. Anledningen till att jag ställt de frågor som finns i interpellationen är att många människor råkat illa ut, människor som inte för sitt liv skulle vilja bedra staten eller kommunen. De har helt enkelt förbisett eller glömt att man vid ändrade inkomstförhållanden, då inkomsten blir större än den beräknade, är skyldig att lämna uppgift om att så skett. Kanske beror det på att man aldrig behövt vidta sådana åtgärder när det gäller uppgifter som ligger till grund för sjukpenning. Det har inte räckt med att det belopp man fått för mycket återbetalats, utan i många fall har dessa människor blivit föremål för åtal, där domar fällts som har varierat kraftigt. Det har sålunda förekommit frikännanden utan återbetalningsskyldighet, och det har förekommit att medborgare som återbetalat ändå dömts till böter. Många människor som alltid handlat hederligt — och i detta fall inte agerat i syfte att bedra — har drabbats hårt. Jag vill påstå att den metod som används inte överensstämmer med min rättsuppfattning. Det är fel att ha sådana regler att förbiseende eller glömska när det gäller att anmäla en förändring som man kan konstatera först efter närmare ett år kan leda till åtal. En annan sak som gör att jag anser att systemet är fel är att den som uppger för hög inkomst eller får lägre inkomst än föregående år inte kan få rättelse och utfå det belopp han är berättigad till. Det tar bort möjligheten att vara försiktig och inte utsätta sig för riskerna av åtal. Man förlorar dessutom sin rätt. Man kan nämligen inte utfå det belopp man erhållit för litet om man råkar ut för en lägre inkomst. Anser bostadsministern detta vara rätt? Besked om att det förhåller sig så som jag beskrivit har lämnats av kommunalkontoret i min hemortskommun, och jag förmodar att det är riktigt. Egna företagare har svårt att förutse sina inkomster. De är ofta beroende av olika omständigheter, och inkomsterna kan variera inte bara uppåt utan även nedåt. Svårigheterna att träffa rätt ett år framåt i tiden är uppenbara. Bara genom att studera pressen för innevarande vecka kan man konstatera att även människor med vana att hantera papper råkar illa ut, t.ex. en riksdagsman och en landstingsordförande. De riskerar åtal för bedrägeri. Men jag har svårt att tänka mig att folk i den ställningen och med sådant förtroende skulle ta sådana risker eller vara ohederliga. De har säkert fallit offer för glömskan, och det är förståeligt. Låt mig citera chefen för bostadsbidragsfördelningen i Gävle kommun, Göte Byström. Han säger: Avkriminalisera det s.k. fifflet med bostadsbidrag — det känns olustigt att människor hotas av fängelsestraff eller dryga böter bara för att de fyllt i en blankett fel. Han säger vidare att ett system med preliminära bostadsbidrag skulle innebära nackdelar men att samtidigt folk skulle slippa risken att bli släpade till polisförhör för att de inte klarat av att beräkna sin framtida inkomst — och det skulle vara värt mycket. Det är inte svårt att finna ett bättre system än det nuvarande, och jag håller fast vid att det av mig föreslagna är vida överlägset det nu rådande. Bostadsministern säger att SGI endast mäter förvärvsinkomster — och inte ensaalltid alla dessa inkomster. Jag medger att det är riktigt, men i mitt förslag ingår en kontroll vid den årliga inkomsttaxeringen, och där finns allting medtaget. Ingen orättvisa skulle då begås, utan var och en skulle få vad han eller hon skall ha. Bostadsministern hänvisar till den utredning som pågår, och det är att hoppas att den leder fram till en ändring som skapar trygghet för den enskilde. Jag förmodar att inte heller bostadsministern är till freds med nuvarande system och att hon är beredd att med kraft verka för en ändring till det bättre. Jag hoppas att det inte är av det skälet att bostadsministern tycker det nu rådande systemet är bra som det inte kommenterats i svaret. Slutligen, herr talman, är det min förhoppning att arbetet skall framskrida så pass raskt att inte flera hederliga människor skall behöva dras inför domstol på grund av glömska eller försummelse och att förhållandet att man inte efteråt har rättighet att utfå de bostadsbidrag vartill man är berättigad rättas till.
Herr talman! Det är viktigt att de bidragssystem vi har upplevs som rättvisa och att de dessutom är rättvisa. Som bekant har vi olika diskussioner från tid till annan vad gäller våra olika bidragssystem. Man har pekat på det fusk som förkommer inom systemet, och det är riktigt att det finns människor som utnyttjar systemet helt medvetet. Men samtidigt finns det många människor som av olika anledningar har råkat illa ut, därför att de har glömt bort att anmäla förändrade förhållanden. Man har för vana att anmäla inkomstförändringar när det gäller sjukpenningen, men man kanske glömmer bort bostadsbidragsdelen. Det är just av den anledningen som vi för några år sedan införde det systemet att kommunerna från försäkringskassan kan få uppgift om den sjukpenninggrundande inkomsten. Det gör också att sådana här problem i framtiden kommer att väsentligen minska. De åtal och de granskningar som vi nu ser resultatet av i massmedia rör ju förhållanden för ganska många år sedan, dvs. innan vi hade det här samkörningssystemet. Sedan är det så att man kan få en förändring av bidraget under löpande bidragsår, om man har en tidigare taxerad inkomst som väsentligt förändras under det löpande året. Om man får väsentligt lägre inkomst, kan man också få en förändring av bidraget.

Det är inte bra, eftersom systemet är till främst för människor med låga inkomster och stor försörjningsbörda. Utredningen har också, som jag sade tidigare, till uppgift att undersöka om man kan koppla in skatteväsendet för redovisning, debitering och kontroll av bostadsbidragen. Vi får alltså ett principbetänkande under hösten, och då finns det all anledning att granska de förslag som utredningen framlägger.
Herr talman! Jag vet också att det förekommer fusk, men även den möjligheten tas ju bort, om man får ett effektivt kontrollsystem där man använder självdeklarationen för efterkontroll. När det gäller uppgifterna för sjukpenning kommer det ju med jämna mellanrum från försäkringskassan blanketter att fylla i, där man får uppge om ens inkomst har ändrats. Sådant förekommer inte när det gäller bostadsbidraget, och det gör att det är lätt att glömma bort detta och försumma att ändra de uppgifter enligt vilka man utfår bostadsbidrag. Vad jag också tycker är fel är att man inte har rätt att i efterskott, när det slutligen visat sig att man har förtjänat mindre än vad man från början har uppgivit, få ut sina bostadsbidrag. Många kan inte veta vad inkomsten blir förrän just innan de har lämnat in sin självdeklaration. Många kan inte t.ex. på hösten veta att de inte kommer att förtjäna lika mycket som året förut eller lika mycket som de har uppgett. Jag tycker det är en stor brist att det är så. Det tar ifrån de människor som är försiktiga möjligheten att få ut de pengar de är berättigade till.

Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig om regeringen är beredd att sätta in statliga medel för en rekonstruktion av företag i kris i en glesbygdskommun som Orsa för att därigenom rädda sysselsättningen, och om regeringen i övrigt är beredd att vidta sådana åtgärder att kommunen räddas och så att inte samhällsekonomisk kapitalförstörelse sker av i kommunen gjorda investeringar. Som bakgrund till sina frågor anför Ove Karlsson att i Orsa kommun med ca 7 300 invånare hotas ca 350 av totalt 500 industriarbetstillfällen. Ove Karlsson tar även upp frågan huruvida Orsa kommun i längden kan överleva som egen kommun, om inte kraftfulla åtgärder vidtas. I några av de berörda företagen, där sysselsättningen nu hotas, har staten tidigare gått in med ganska stora lokaliseringslån och bidrag. AB Orsa Kättingfabrik, som ställt in betalningarna, avser nu, enligt vad jag har erfarit, att erbjuda borgenärerna ett ackord. I anslutning till detta kommer regeringen att pröva frågan om statlig medverkan i ackordet för att möjliggöra en fortsatt verksamhet i företaget. Vad gäller AB Orsa Plattfabrik, som är försatt i konkurs, ter sig framtiden mycket oviss. Marknaden för spånplattor är f. n. besvärlig, beroende på den överkapacitet som finns i produktionsledet. De regionala myndigheterna utreder f. n. i samråd med bl.a. kommunen, konkursförvaltaren och de anställda förutsättningarna för en fortsatt verksamhet. Utredningen beräknas vara färdig om någon vecka. För några av de övriga företagen i kommunen som har drabbats av svårigheter pågår enligt uppgift olika förhandlingar. Beträffande Dala-Kalk i Orsa och övriga kalkbruk i Siljansbygden sker f.n. en översyn av verksamheten och en anpassning till den marknadssituation som nu råder. Jag kan upplysa om att länsstyrelsen i sin regionala arbetsgrupp har tagit upp problemen i Orsa och att man beslutat avsätta medel från det s.k. länsplaneringsanslaget för konsultinsatser för att finna nya verksamheter till Orsa kommun. Vidare vill jag påminna om att Orsa kommun tillhör stödområde 4. När vi diskuterar situationen i Orsa måste vi betrakta hela arbetsmarknaden i Mora-Orsa-området. Exempelvis omfattar pendlingen mellan Orsa och Mora flera människor än hela industrisysselsättningen i Orsa. Avståndet mellan de båda tätorterna är inte mer än ca 15 km. Jag vill med detta säga att maninte bara kan se till en begränsad del av en lokal arbetsmarknad när man skall bedöma möjligheterna för Orsa att på sikt bestå som självständig kommun.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min interpellation. Jag är däremot inte nöjd med svaret, eftersom det inte innehåller något förslag till lösning av svårigheterna i Orsa. Industriministern säger att i några av de företag som berörs har staten tidigare gått in med ganska stora lokaliseringslån och bidrag. Då tycker jag det vore naturligt att följa upp detta genom att redan nu lova statens medverkan i ackord för att möjliggöra fortsatt verksamhet, t.ex. vid AB Orsa Kättingfabrik. Därför vill jag fråga: Är statsrådet beredd att redan nu ge löften om statens medverkan, så att verksamheten kan fortsätta vid AB Orsa Kättingfabrik? När det gäller AB Orsa Plattfabrik säger statsrådet att framtiden ter sig mycket oviss. Ja, jag kan hålla med om att marknaden för spånplattor nu är mycket besvärlig. Men frågeställningen måste vara: Är regeringen beredd att vidta några åtgärder som kan skapa en marknad för bättre användning av spånplattor, alltså stimulera startandet av byggen som kräver både material och arbetskraft? Samtidigt vet statsrådet om att företaget, när konkursen kom, var berett att lansera nya produkter, som skulle ge bättre konkurrenskraft i framtiden. Det som skall skapa bättre förhållanden för landets spånplattetillverkare är ökad byggverksamhet, och då är min fråga: Vilka åtgärder planeras för att stimulera till ett ökat byggande? När det gäller övriga företag i kommunen som drabbats av svårigheter säger statsrådet att det enligt uppgift pågår olika förhandlingar. Det är väl ändå vagaste möjliga besked! Pågår det förhandlingar, eller pågår det inte? Det bör väl statsrådet kunna ge besked om. När det gäller kalkbruken i Siljansbygden tycker jag att staten skulle visa intresse för att rädda dem, åtminstone för att det skall finnas tillgång till lämplig kalk för kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt till de försök som behöver göras för att klara tillväxten i våra skogar. Kalken i Orsa är enligt uppgift den lämpligaste för det ändamålet. Statsrådet säger också att när vi diskuterar situationen i Orsa måste vi betrakta hela arbetsmarknaden i Mora-Orsa-området. Detta sker med hänvisning till att pendlingsavståndet inte är mer än 15 km mellan de båda centralorterna. Jag kan hålla med om att detta vore riktigt, om det inte vore så att det inte heller i Mora finns några arbetstillfällen att pendla till. Enligt färska och tillförlitliga uppgifter finns det f. n. varken i Mora eller i Orsa ett enda ledigt industrijobb anmält till arbetsförmedlingen. Tvärtom torde det vara så att det i Moradistriktet förekommer en varselsituation för ca 700 personer. Inom distriktet finns det f. n. enligt uppgifter 867 kvarstående arbetssökande, alltså arbetslösa människor. Antalet arbetslösa byggnadsarbetare inom Moradistriktet är också så stort, att det skulle räcka för att täcka hela landets efterfrågan på byggnadsarbetare. En hänvisning till den gemensamma arbetsmarknaden i Mora-Orsa-området är således ingen lösning. Skall inte antalet arbetslösa i området ytterligare öka kraftigt — det gäller hela området — krävs kraftfulla åtgärder, och det nu. Allt tyder alltså på att ytterligare svårigheter kommer att uppstå om åtgärder inte sätts in, framför allt inom byggsektorn. Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att rädda sysselsättningen i en liten glesbygdskommun som Orsa? Finns det planer på att stimulera byggandet i olika former?
Herr talman! Jag kan vara överens med Ove Karlsson om att det är bekymmersamt när väsentliga delar av industrin i en kommun sviktar. Men jag kan inte förstå hur Ove Karlsson kan förorda ett ökat bostadsbyggande, när Orsa kommun redan i dag har stora svårigheter att hyra ut sina lägenheter, småhus och kedjehus. Jag vet av erfarenhet att tomma lägenheter är en väldig belastning på en kommun. Därför tycker jag att det är oklokt att rekommendera en sådan åtgärd. Ove Karlsson talar också om Mora och säger att man skulle kunna bygga där. Jag vet från länsbostadsnämnden att man dragit ned byggandet mycket kraftigt också i Mora — man behöver numera inte så mycket bostäder i Mora. Därför är jag litet förvånad över att Ove Karlsson tar upp just bostadsbyggandet i de här trakterna.
Herr talman! Ove Karlsson säger att jag inte presenterat något förslag om hur man skall komma till rätta med problemen i Orsa. Ja, det är riktigt. Det finns en arbetsfördelning mellan lokala, regionala och centrala myndigheter. Den centrala myndigheten, dvs. i det här sammanhanget regeringen och arbetsmarknadsverket, tillhandahåller instrumenten för en utveckling av näringslivet i de lokala och regionala områdena. Det är alltså den lokala aktiviteten för att skapa en ökad näringslivsverksamhet som är den avgörande. De instrument vi nu ställer till Orsa kommuns förfogande är ju mycket användbara och ger resultat under förutsättning att man får människor att engagera sig för nya projekt. Det är där problemet finns. Ove Karlsson vill också att jag här skall ge ett löfte om medverkan när det gäller ackord. Ja, det framgår av mitt svar att vi är öppna för en fortsatt diskussion syftande till ett ackord. Men det är faktiskt så ordnat, att förhandlingar om ackord knappast kan ske via debatter här i kammaren. Det måste ske på sedvanligt sätt, nämligen genom förhandlingar mellan alla berörda ekonomiska intressenter. Den här diskussionen om att jag skulle göra utfästelser å statens vägnar i en kammardebatt är därför ur den synpunkten ganska meningslös. Vi måste ju se till att också andra intressenter är beredda att medverka till ett ackord, om det skall vara meningsfullt. Ove Karlsson frågar vidare vilka åtgärder vi tänker vidta för att stimulera byggandet. Ja, det här är inte en fråga som speciellt gäller Orsa. Jag har alltså ingen anledning att här föregripa den redovisning av de ytterligare åtgärder som regeringen planerar för att stimulera byggandet. Den redovisningen får komma när den verkligen är aktuell och inte i det här sammanhanget. Så till huvudfrågan i Ove Karlssons anförande, nämligen vilka åtgärder man skall vidta för att öka sysselsättningen i en glesbygdskommun. Som jag sade tillhandhåller vi olika instrument och olika finansieringskällor för den här utökade verksamheten.

Sedan kan man på sedvanligt sätt via länsmyndigheterna och de centrala myndigheterna erhålla det stöd som i rikt mått nu finns till förfogande för människor och kommuner som verkligen vill ta itu med problemen.
Herr talman! Först vill jag säga att av Margareta Gards inlägg att döma så förefaller det som om hon inte alls lyssnade på vad jag sade. Hon hade tydligen förutsatt att jag skulle säga någonting som jag i verkligheten inte sade. Jag nämnde nämligen inte bostadsbyggandet i vare sig Orsa eller Mora, utan jag talade om byggandet som sådant. Därmed kan ju avses byggande var som helst i landet. Av vad jag sade borde det ha framgått att min uppfattning är den att det borde gå att sätta i gång med byggande som skapar en efterfrågan på det material som kommer från AB Orsa Plattfabrik — det var i det sammanhanget jag nämnde byggandet. Byggmaterial kan beställas från AB Orsa Plattfabrik, och sådant material har använts över hela landet tidigare. Säkerligen kan så bli fallet också i framtiden. Det material och de nya produkter som man har tagit fram skulle säkert vara mycket lämpliga att använda inte minst vid bostadsbyggandet. Jag hoppas på åtgärder, så att man kan sätta i gång med byggandet i skilda delar av landet. Industriministern säger här att det finns åtgärder som kan sättas in, vilka syftar till att begränsa de svårigheter som uppstår i en kommun av det här slaget. Ja, det finns statsbidrag i olika former, men om kommunerna skall kunna utnyttja de statsbidragen — det gäller inte bara Orsa kommun utan även andra kommuner — måste kommunerna också ha en sådan ekonomi att de kan göra de insatser som krävs av dem. För en kommun som kommer i väldigt stora svårigheter skulle statsbidragen behöva vara nära nog hundraprocentiga, om man skall kunna utnyttja dem i den utsträckning som erfordras för att nå tillfredsställande resultat på den arbetsmarknad som finns. När det kan bli aktuellt att så många som flera hundra industriarbetstillfällen försvinner i en mycket liten kommun skulle statsbidragen behöva vara riktade, så att inte kommunens insatser behövde bli speciellt stora för att ge ett direkt utfall på sysselsättningen.
Herr talman! Jag tror inte att det i första hand är fråga om de till kommunerna riktade statsbidragen, utan jag tror att det i hög grad är fråga om att inventera och ta vara på de lokala möjligheter som finns. Man ser t.ex. när det gäller energiförsörjningen att det finns kommuner som har engagerat sig mycket hårt för kommunala energiförsörjningsplaner och att de utnyttjar de fördelaktiga möjligheter som nu står till buds för att finansiera åtgärder på detta område. Det ger sysselsättning och innebär också ett bidrag till den nya energiförsörjningsplan som i vår har presenterats för riksdagen. Det gäller alltså för kommunerna att se till att kommuninvånare och företagare utnyttjar de rika möjligheter som finns. Det behöver i och för sig inte innebära ett ökat ekonomiskt åtagande från kommunernas sida. Det gäller att skapa en anda av tillförsikt med inriktning mot tillväxt i kommunens näringsliv. Där måste alla parter medverka. De anspråk som ställs på de centrala myndigheterna i detta sammanhang måste ju rimligen inordnas i det system av stödformer som står till förfogande. Jag upphör aldrig att förvånas över att det fortfarande finns stora outnyttjade reserver i våra länsramar när det gäller det regionala stödet. Det tyder med andra ord på att den lokala och regionala aktiviteten inte har den intensitet och den inriktning som skulle vara möjlig att åstadkomma utifrån de resurser som riksdagen och regeringen har anslagit för detta ändamål.
Herr talman! Jag skulle bara vilja intyga hur företrädare för Orsa kommun —- liksom säkert också andra kommuners företrädare — alltid har funnit ett mycket positivt och stimulerande intresse i industridepartementet, när vi upprepade gånger varit där och resonerat om våra problem. Det är precis så som industriministern säger, att det gäller för människorna själva i de olika kommunerna att ta reda på de egna möjligheterna. Man måste fråga sig: Vad har vi för resurser? Vad kan vi starta för nya företag, om en del av de produkter som befintliga företag tillverkar inte längre efterfrågas lika mycket som tidigare? Jag vill också nämna att den energiplanering som Orsa tillsammans med andra Siljanskommuner är i färd med hittills har resulterat bl.a. i att vi nu har en undersökningskoncession på en torvmosse i vår kommun. Här öppnar sig mycket spännande nya möjligheter för kanske en förädlingsfabrik när det gäller torv. Det är någonting som vi arbetar med. Genom nedläggningen av malmmetallurgin i Domnarvet har det uppstått bekymmer i marknadssituationen för kalkbruken i Dalarna. Här arbetar emellertid Sveriges Kalkbruksförening med att hitta de nya marknader som måste komma i ett land som vårt, där försurningen är ett så stort problem. Det är mycket troligt att vi får ökad användning av kalk i framtiden. Till sist vill jag bara säga att vi i Orsa nu har märkt, när vi sent omsider har kommit in i en industrikris — många andra kommuner har ju varit i sådana kriser länge - att det gäller för oss kommunalpolitiker att strunta i partipolitik och samverka för Orsas bästa. Jag är själv med i kommunfullmäktige i Orsa. Det har blivit, kan jag säga, en ny anda som gör att kommunen ännu mer än förut koncentrerar sig på att vi alla tillsammans — anställda, företagsledningar, kommunalpolitiker, banker, alla berörda i kommunen — arbetar för Orsas framtid.
Herr talman! Det gäller självfallet att samverka för Orsas framtid, och det enda jag tänkte säga i denna min, hoppas jag, sista replik i denna debatt är att jag uppfattade industriministerns senaste inlägg som en uppmaning till hans partikamrater i Orsa att göra kraftansträngningar nu för att åstadkomma initiativ, som kan ge resultat när det gäller Orsas industrisysselsättning och Orsas framtid.
Herr talman! Jag tror inte, och det vitsordar ju Birgitta Hambraeus, att mina partivänner behöver speciella uppmaningar i det här avseendet. Jag tycker att vi alla som avslutning på den här debatten kan instämma i vad Birgitta Hambraeus sade, nämligen att om man skall komma till rätta med de i vissa fall allvarliga sysselsättningsproblem som vi har i glesbygdskommuner som t.ex. Orsa, gäller det att alla samhällsgrupper och alla politiska grupper samverkar förutsättningslöst för att nå resultat. Jag tror att det är den lokala aktiviteten i samförstånd och med vilja till positiva resultat som ger den bästa garantin för att vi klarar sådana här problem.

Herr talman! Jag vill meddela att jag på grund av resor kommer att besvara interpellationen av Alexander Chrisopoulos om den politiska situationen i Chile måndagen den 11 maj kl. 11.00.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har i en interpellation frågat vad jag tänker göra dels för att stärka förtroendet för svensk Sydafrikapolitik, dels med anledning av uppgiften om Svenska Petroleums medverkan i ett oljeletningskonsortium som uppges inkludera ett sydafri kanskt företag. Pär Granstedt har frågat vilka åtgärder den svenska regeringen har vidtagit eller avser vidta med anledning av de refererade uppgifterna om samma konsortium. Jag avser besvara interpellationen och frågorna i ett sammanhang. Situationen i Sydafrika är exempellös genom apartheidsystemet, som baserar lag och rättsordning på rasdiskriminering. Detta land har i dag nått långt i utvecklingen mot totalitär stat. Endast på den vägen förmår de styrande alltjämt hålla befolkningsmajoriteten i förtryck, förtrampa dess elementära mänskliga rättigheter och utsuga den ekonomiskt. Om apartheidsystemet tillåts fortsätta kan det leda till ett sydafrikanskt inbördeskrig. Detta är skrämmande nog. Men systemets fortbestånd är också ett hot mot freden i hela regionen. Den olagliga ockupationen av Namibia och de allt hänsynslösare anfallen på gannländerna har fördömts av Förenta nationerna liksom av oss. Stormaktsintressen vidgar hotbilden ytterligare. Den sydafrikanska regeringen vill gärna framställa sig själv som ett bålverk mot en förment sovjetisk expansion i området. Det är emellertid helt uppenbart att hotet mot freden och säkerheten i denna del av världen främst kommer från apartheidpolitiken och de motsättningar den föder. Sveriges deltagande i den internationella kampen mot apartheid går tillbaka på grundläggande element i svensk utrikespolitik: strävan att främja respekten för de mänskliga rättigheterna och för folkens rätt till självbestämmande samt övertygelsen att konflikter bör lösas utan våld. Det står klart att omvärlden inte enbart med övertalning kan få Sydafrika att lämna ifrån sig Namibia och överge apartheidsystemet. Den kamp som förs av det namibiska folket och den sydafrikanska majoriteten måste stödjas med internationella sanktionsoch isoleringsåtgärder av kännbart slag, om vi skall kunna hoppas på resultat. Sverige arbetar sedan länge för att FN:s säkerhetsråd skall besluta om sanktionsåtgärder mot Sydafrika. Ett säkerhetsrådsbeslut om sanktioner är den starkaste fredliga påtryckning som omvärlden kan mobilisera. En aktion som inbegriper de stora västmakterna är den enda som har utsikt att påverka Sydafrika till avgörande förändringar. Därför har det varit och förblir vår huvudlinje i Sydafrikapolitiken att verka för åtgärder från säkerhetsrådets sida. Rådets beslut om vapenembargo 1977 var ett stort framsteg. Det kom beklagligtvis för sent och har inte hindrat uppbyggnaden av en effektiv sydafrikansk krigsmakt. Vi stöder planer på att göra vapenembargot mer effektivt. Sverige är initiativtagare till en uppmaning från FN:s generalförsamling till säkerhetsrådet om åtgärder mot nyinvesteringar i och finansiella lån till Sydafrika. I FN ha: vi även stött förslag till omfattande ekonomiska sanktioner mot Sydafrika eller, i första hand för att åstadkomma ett fritt Namibia, mer begränsade åtgärder, som en oljebojkott. Sydafrikas grannar har pekat på de besvärliga följderna för deras ekonomier av ett oljeembargo. Ett sådant kräver därför att dessa länders situation särskilt beaktas. I dagarna har förnyade krav på sanktioner mot Sydafrika rests i FN:s säkerhetsråd. Det svenska biståndet till södra Afrika uppgår detta budgetår till över en miljard kronor, varav drygt 950 miljoner till länderna i södra Afrika och drygt 100 miljoner till befrielserörelser och apartheidpolitikens offer. Vårt stora bistånd till frontstaterna, Lesotho och Swaziland motiveras bl.a. av behovet att minska dessa staters ekonomiska beroende av Sydafrika. Syftet är också att minska deras sårbarhet vid eventuella sanktioner. Vårt humanitära stöd till apartheidpolitikens offer och befrielserörelerna är ett led i samma strävan. Ensidiga svenska åtgärder bör väljas med hänsyn till våra speciella förutsättningar. Detta innebär att vi bör inrikta oss på områden av någon betydelse i Sveriges förhållande till Sydafrika. För att åstadkomma större effekt har de nordiska länderna enats om ett gemensamt handlingsprogram. De åtgärder vi vidtagit ensidigt eller inom den nordiska kretsen —-i fråga om nyinvesteringar i Sydafrika, idrottsoch kulturkontakter, visumtvånget för sydafrikaner — är samtidigt inslag i vårt arbete för att åstadkomma FN-sanktioner. Ett viktigt syfte med lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia var som bekant att inspirera till ökad debatt och efterföljd i andra länder, i en förhoppning att detta även skall öka trycket på säkerhetsrådet. Vi har också fått bekräftat att denna lag uppmärksammats utomlands. Självfallet fortsätter vi att utforska möjligheterna till nya egna åtgärder i frånvaro av säkerhetsrådets beslut. F.n. utreds investeringsförbudets tillämpning, bl.a. för att konstatera eventuella luckor i bestämmelserna, och möjligheterna att komplettera detta på teknologiöverföringens område. Vi undersöker hur de nordiska utrikesministrarnas allmänna rekommendation om idrottsoch kulturkontakters upphörande i praktiken kan preciseras. Med detta allmänna konstaterande kommer jag in på Hans Peterssons och Pär Granstedts frågor rörande deltagande i ett oljeletningskonsortium av Svenska Petroleum Exploration, som är bolagets fullständiga namn. Detta konsortium är brittiskstyrt med flera företag inblandade. Det utpekade företaget Charter Consolidated är brittiskregistrerat, även om det är helt klart att det innehåller sydafrikanska ägarintressen. Avgörande är att den olja som eventuellt påträffas underkastas värdlandet Storbritanniens exportregler. Enligt uppgift från brittiska myndigheter medges export av råolja från den brittiska kontinentalsockeln endast till vissa angivna länder. Sydafrika hör inte till dem. Den olja Svenska Petroleum Exploration kan komma att disponera skall levereras till Sverige. Inte heller kan Svenska Petroleum Explorations deltagande i konsortiet uppfattas som något svenskt stöd åt sydafrikanska oljeintressen. Därtill kommer att Svenska Petroleum Exploration, eller dåvarande Petroswede, Det senare företagets deltagande aktualiserades av brittiska intressen för att åstadkomma en ökad brittisk andel i konsortiet. Från Svenska Petroleum Explorations och övriga utländska företags sida hade man, såvitt vi erfarit, inga möjligheter att motsätta sig detta önskemål. Hans Petersson och Pär Granstedt efterlyser åtgärder från min sida. Jag kan inte finna att någon åtgärd i detta sammanhang vore av värde i kampen mot apartheid, eftersom svensk medverkan i konsortiet inte bidrar till Sydafrikas oljeförsörjning. Däremot skulle ett utträde ur konsortiet uppenbart kunna vara till skada för vår energiförsörjning. Jag vill i stället hänvisa till de entydiga ställningstaganden, åtgärder och insatser i kampen mot apartheid som jag inledningsvis redovisat. Det är viktigt att inte tappa detta större perspektiv på den fråga vi nu diskuterar. Till Maj-Lis Lööw vill jag säga att SJ:s resebyrå, enligt vad man där upplyst, inte har som politik att erbjuda eller göra reklam för resor till Sydafrika. Det förekommer dock att resebyrån på särskilt uppdrag arrangerar resor runt om i världen. Härvidlag har företaget inte gjort undantag för Sydafrika.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Jag vill samtidigt protestera mot det sätt varpå det har lämnats. Trots att utrikesministern har en hel stab av experter och medarbetare som bl.a. skriver hans svar, har man inte lyckats få fram detta svar inom den tid som gäller enligt riksdagens arbetsordning. Jag var i kontakt med UD i fredags och begärde att få rimlig tid på mig för att ta del av svaret, men man postade det ändå från Stockholm först i lördags — pliktskyldigast med etiketten Lördagsutdelning, som om det vore möjligt att få fram brev inom landet på en och samma dag. Samtidigt med att jag kom hit till riksdagen i morse anlände svaret till min bostad, och det betyder att jag har fått en timme på mig för att gå igenom det. Vi kan inte tillåta vilken arbetsordning som helst, herr talman. Frågan är dock så pass viktig att jag i alla fall skall försöka att redogöra för min syn på det hela. Apartheid har många ansikten, men ett av de allra värsta kan man sammanfatta med orden Apartheid för vinst. Svarta hålls tillbaka för att man skall kunna utsuga dem. Sydafrika är ett av kapitalismens allra avskyvärdaste ansikten. Jag hoppas att utrikesministern och jag är eniga om det. Det aktuella bolaget, Charter Consolidated, som Sverige nu samarbetar med, tillhör ett av världens mest lönsamma företagsimperier, Oppenheimergruppen. Av de 500 största bolagen utanför USA är det bara 5 som tjänar mera pengar än Oppenheimerföretagen gör. Det är med dem vi samarbetar. Oljetillförseln är oerhört viktig för Sydafrika. Det vet utrikesministern, vilket också framgår av svaret. Därför röstade Sverige i FN för ett oljeembargo. USA och några andra lade in sitt veto, så det blev naturligtvis ingenting av med detta — det är ju så det går till. Man kunde tycka att Sverige skulle hålla sig utanför oljeoch energisamarbete med Sydafrika ändå. Det borde inte kosta oss särskilt mycket. Nu är det inte så. Svenska Varv deltog under förra året — om än med endast en tanker — i en transport av olja till Sydafrika. Nordic Sky hette tankern, som gick till Kapstaden. Det här är naturligtvis petitesser, men det är ändå onödigt att delta i en sådan verksamhet. Det privata bolaget Alfa-Laval har gjort sitt bästa för att stödja apartheidregimen genom att skänka en anläggning för produktion av etanol från jordbruksavfall, vilket ju betyder att bolaget ger regimen ett handtag när det gäller dess möjligheter att komma runt ett eventuellt oljeembargo genom att producera ersättningsmedel inom landet. Svenska Petroleum letar olja i samarbete med Charter Consolidated, som är ett Oppenheimerföretag och som lyckats få ett samarbetsavtal med BP om att leta olja i Nordsjön. Också detta sker naturligtvis för att man skall kunna kringgå ett eventuellt embargo och för att man skall kunna konservera den rent omänskliga utsugningen av de svarta i Sydafrika. Sverige har på det här området under något år haft en tvivelaktig och tvetydig lag, som nyligen vållat tolkningsproblem. De svenska finansintressena tolkar lagen på sitt sätt och utrikesministern på sitt. Jag vill i det sammanhanget passa på att ge utrikesministern en eloge för den hållning som han intagit när det gäller nyinvesteringarna och som kom fram när han reserverade sig i den här frågan i regeringen. Det tycker jag var bra, även om det naturligtvis hade varit mycket bättre om folkpartiet hade stött vpk:s lagförslag, vilket inte ger utrymme för några tolkningsproblem, eftersom vi kräver ett totalt förbud mot investeringar i Sydafrika. Att införa ett totalförbud är ju att driva en mycket hederligare och bättre linje. Nu förekommer det från svensk sida fortfarande vissa affärstransaktioner med Sydafrika. Bl. a. köper LKAB bergborrar från ett sydafrikanskt företag. Jag har i interpellationen tagit upp oljesamarbetet och ställt frågan, vad man kan göra för att försöka återvinna förtroendet för svensk Sydafrikapolitik, som uppenbarligen håller på att tunnas ut— det tummas på vår heder när det gäller den här frågan. Jag ställde den frågan långt innan det blev känt att fem riksdagsledamöter skulle ge sig i väg till Sydafrika för att studera förhållandena där. Men också i det avseendet tycker jag att Ola Ullsten har markerat sin inställning och att han har protesterat på ett riktigt sätt. Mot den bakgrunden borde jag ha kunnat få ett bra svar på min fråga om oljesamarbetet och vad som skulle kunna göras för att återställa förtroendet, ett svar som låg i linje med det jag har tagit upp. Ola Ullsten har ju också visat att han är intresserad av att driva en striktare linje i Sydafrikafrågan. Men tyvärr finns det i svaret inga antydningar om att man skulle kunna göra något ytterligare för att förstärka svensk Sydafrikapolitik eller att man på något sätt skulle kunna protestera mot oljesamarbetet. Till en början är svaret ganska bra. En och en halv av de sex sidorna i det stencilerade svaret är riktigt offensiva. Där lägger utrikesministern fram sin syn på situationen i Sydafrika. Jag delar den syn han redovisar på dessa sidor. Det gläder mig också att utrikesministern i fråga om Sydafrikas position rent världspolitiskt har en helt annan uppfattning än vissa av de resenärer som nu varit där nere och kom hem och pläderade för sin uppfattning. De säger att Sydafrika är ett bålverk mot kommunismen osv. Men när man går vidare i svaret ser man att det i stort blir fråga om att upprepa den debatt som Ola Ullsten och jag hade för något år sedan angående SAS-flygningarna. Ola Ullsten svarar att det inte finns någon anledning att göra något, så länge inte stora västmakter gör något — även om han har deklarerat att det står klart att man inte med övertalning kan få Sydafrika att lämna ifrån sig Namibia, överge apartheidsystemet osv. Det är klart att det vore bra om stora västmakter tog ställning på ett riktigt sätt. Det skulle ju underlätta hela frågan. Men får det här hindra oss från att ta ställning? Jag tycker inte det. Jag tycker att man måste följa en mer självständig och rakryggad linje när det gäller Sydafrikapolitiken och inte hela tiden krypa bakom vad som händer i FN:s säkerhetsråd och vad västmakter företar sig. Vi vet ju hur de är involverade i hela denna verksamhet. De har ju ett intresse av att stödja Sydafrika och komma åt dess råvaror. Därifrån kan vi inte vänta någon draghjälp, Ola Ullsten, utan vi måste ta egna initiativ. När det gäller det utpekade företaget Charter Consolidated, som är brittiskregistrerat, säger också Ola Ullsten att det är klart att det innehåller sydafrikanska intressen. Och det gör det, därför att Charter har med BP lyckats få ett avtal om ömsesidig finansiering osv., som gör att Charter får tillgång till Nordsjöolja helt enkelt. Då säger Ola Ullsten i svaret att det avgörande är att den olja som eventuellt påträffas är underkastad värdlandet Storbritanniens exportregler. Ja, det är möjligt att detta är fallet med den olja som påträffas i Nordsjön, men det är ju känt att man byter olja mellan olika fält. Hittar man olja på ett håll, kan man ju frakta olja från ett annat håll där man har gemensamma intressen. Både BP och Charter Consolidated har ju världsomspännande intressen, så det kan inte vara några som helst problem att cleara olja, så att Sydafrika får tillgång till den. Vidare tillhör ju Storbritannien de länder som motsatte sig ett oljeembargo mot Sydafrika. Det är alltså inte mycket att hålla i om man skall kunna nå fram i denna fråga. Det finns f. ö. en hel bok, som Ola Ullsten säkert också har sett, som visar hur man transporterar olja till Sydafrika. Oljetankrar från världens alla länder är inblandade och kör vilt, så nog får Sydafrika olja om Sydafrika vill ha olja. Inte heller, säger Ola Ullsten, kan Svenska Petroleum Explorations deltagande i konsortiet uppfattas som ett svenskt stöd åt sydafrikanska oljeintressen. Jag är rädd för att det uppfattas så, åtminstone bland vanligt folk som är intresserat av Sydafrikafrågan och engagerade i att motarbeta apartheidpolitiken. De uppfattar det på det viset. De tycker alltså att regeringen har en mycket tvivelaktig inställning. Typiskt, säger folk, när man talar om hur det förhåller sig: att vi samtidigt som vi r oljeembargo i FN deltar i samarbete för att utvinna olja. Man måste väl ändå kunna protestera av politiska skäl, och inte bara av affärsmässiga. Affärer går väl i regel före moral för kapitalet, men för en politiskt tillsatt regering måste det finnas ett annat intresse för att göra politiska markeringar i en sådan här fråga. Även om Ola Ullsten anser att man inte skall dra sig ur verksamheten, så hade det varit bra om detta svar hade innehållit klara deklarationer om att det rör sig om en olämplig verksamhet, så att man kunde få andra att följa efter och se upp med sådana här frågor och verkligen få fram hur det förhåller sig. I svaret står det på ett annat ställe att ett av värdena med Sydafrikalagen var att man, även om man inte nådde så långt själv, skulle skapa debatt, och man skulle få andra länder att följa efter. På samma sätt måste det vara med en sådan här fråga: Om regeringen protesterar mot att företaget har gjort på detta sätt, och helst ser till att verksamheten så småningom avvecklas, så har väl det också betydelse för hur andra gör i sitt oljesamarbete. Jag misstänker att de sydafrikanska Oppenheimerföretagen är inblandade på alla möjliga håll med all världens imperialister. Men vi måste dra vårt strå till stacken. Jag tycker att man borde följa den linjen att man protesterar på ett mycket kraftigare sätt. Jag är väldigt ledsen över att Ola Ullsten inte har följt upp sin offensiva linje i Sydafrikafrågan och över att han inte låtit detta svar bli ett dokument på att han verkligen menar vad han säger när han protesterar mot apartheidregimen.

Herr talman! Jag ber först att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Låt mig till att börja med säga att jag naturligtvis är mycket väl medveten om att den svenska regeringen under många år har fört en mycket aktiv Sydafrikapolitik. Jag tror att det inte är någon överdrift att säga att Sverige i sin hållning i Sydafrikafrågan är något av ett internationellt föredöme både när det gäller att få till stånd olika typer av påtryckningar mot Sydafrika och när det gäller att ge stöd åt befrielserörelser och frontstater. Men det är, som också utrikesministern framhåller i sitt svar, viktigt att gå vidare — att vi inte slår oss till ro med vad vi redan har åstadkommit och vad vi redan gör. Jag noterar med glädje att utrikesministern framhåller att situationen i Sydafrika är exempellös, dvs. att vi är beredda att vidta åtgärder mot Sydafrika som vi inte är beredda att vidta mot andra stater, oavsett vad vi tycker om deras regimer. Dessutom noterar jag med glädje att utrikesministern slår fast att vi verkligen skall försöka finna nya åtgärder att vidta mot Sydafrika för att öka trycket. En sådan åtgärd, som ju också berörs litet grand i svaret, är frågan om ett oljeembargo. Sverige har ju arbetat internationellt för att få till stånd ett sådant på FN-basis. Vi har också i denna kammare diskuterat Sveriges möjligheter att delta i ett mera begränsat oljeembargo, med ett mindre antal stater. Jag har också i en motion tagit upp den frågan, och vi får anledning att återkomma till den, så jag skall inte uppehålla mig mera vid den frågan. Men så har vi den utomordentligt pinsamma affären med Svenska Petroleums samarbete med Charter Consolidated i ett konsortium som bedriver oljeborrning i Nordsjön. Detta innebär — det kan vi inte komma ifrån — faktiskt ett samarbete mellan ett Sydafrikadominerat oljeföretag och ett svenskt statligt företag, dvs. i realiteten ett samarbete där den svenska staten är en part. Och visst spelar det en roll. Jag tycker faktiskt att utrikesministern i sin analys tar litet väl lätt på det. Vi skall inte tro att Charter Consolidateds engagemang i Nordsjön är helt frikopplat från frågan om Sydafrikas oljeförsörjning. Jag tror att det med förlov sagt är litet naivt, om man verkligen på allvar tror att Charter Consolidated och Oppenheimergruppen går in och borrar efter olja i Nordsjön utan att på något sätt vara intresserade av att det skulle få någon roll när det gäller att trygga Sydafrikas oljeförsörjning. Självfallet är det just strävan att trygga Sydafrikas oljeförsörjning som är huvudmotivet för dessa intressen att gå in i Nordsjön. Som Hans Petersson i Hallstahammar också påpekade kan den olja de får upp i Nordsjön faktiskt utnyttjas för att trygga Sydafrikas oljeförsörjning oberoende av Storbritanniens exportregler, eftersom man kan göra utbytestransaktioner med annan olja, dvs. utnyttja oljan från Nordsjön för att få olja från ett annat fält, som man kan tillföra Sydafrika. Därför kan man inte bortse ifrån att detta konsortiums verksamhet har betydelse för Sydafrikas oljeförsörjning och alltså går stick i stäv med svenska utrikespolitiska målsättningar. Den andra frågan är då: Vad kan vi göra åt saken? Utrikesministern säger att Svenska Petroleum gick med i det här konsortiet, innan Charter Consolidated var med, och det är riktigt. Utrikesministern säger vidare att ”såvitt vi erfarit”, hade man inga möjligheter att motsätta sig detta önskemål. Detta är intressant. Gjordes det från Svenska Petroleums sida några försök att stoppa Charter Consolidateds inträde i konsortiet? Det skulle i så fall vara värdefullt att att få de försöken redovisade här i kammaren. Eller på vilket sätt har det påståendet framkommit att man i praktiken inte hade några möjligheter att motsätta sig dessa önskemål? Gjorde den svenska regeringen några försök att förhindra att Charter Consolidated kommer med i det här konsortiet och att därmed förhindra ett samarbete mellan ett svenskt statligt bolag och ett sydafrikanskt? Det vore i så fall intressant att få också det redovisat. Och om så inte var fallet — om man alltså hittills inte har gjort någonting åt det här — då uppstår naturligtvis frågan vad vi skall göra nu. Det är klart att lösningen inte i fösta hand är att Svenska Petroleum skall lämna konsortiet. Jag är också medveten om att deras medverkan är viktig för Sveriges oljeförsörjning. Strävan måste i första hand vara att pröva möjligheterna att få Charter Consolidated ut ur konsortiet, eftersom vi är intresserade av att hindra att sydafrikanska intressen skall kunna tillgodogöra sig olja från Nordsjön. Därför vore det rimligt att Svenska Petroleum först och främst aktualiserade den här frågan inom konsortiet. Men det räcker förmodligen Nr 124 inte. Den andra åtgärden borde vara att den svenska regeringen med den brittiska regeringen tar upp en diskussion om huruvida detta engagemang verkligen stämmer med de gemensamma strävanden som vi har visavi Sydafrika. Jag är medveten om de utomordentliga svårigheter som säkert finns när det gäller att få både de brittiska och de ekonomiska intressena i konsortiet och den brittiska regeringen med på våra noter. Men jag tycker ändå att det borde värt ett försök från svensk sida att göra någonting åt det rådande förhållandet för att visa att vi inte utan vidare finner oss i att bli försatta i den situation som nu har uppstått. När de försöken är gjorda kan man ta upp en diskussion om huruvida Svenska Petroleum kan fortsätta engagemanget eller inte. Sammanfattningsvis, herr talman, skulle jag vilja fråga utrikesministern: 1. Vad har egentligen Svenska Petroleum och den svenska regeringen gjort för att stoppa Charter Consolidateds inträde i konsortiet? 2. Är man beredd att göra någonting — från Svenska Petroleums och den svenska regeringens sida — för att få bort Charter Consolidated ur det här konsortiet? 3. Jag skulle också gärna vilja höra utrikesministerns synpunkter på hur utländska statliga bolag skall förhålla sig i framtiden när liknande situationer är på väg att uppstå. Skall man anse att det då är fritt fram för statliga företag att gå in i ett oljesamarbete med sydafrikanska intressen? Och — om så är fallet — gäller då den principen på andra områden också? Skulle man även kunna tänka sig att det t.ex. på vapenområdet vore fritt fram för samarbete som formellt inte kommer i direkt konflikt med vapenembargot? Jag skulle, herr talman, sätta stort värde på att få de här frågeställningarna belysta av utrikesministern.

Herr talman! Det är ju brukligt att man börjar med att tacka för svaret på frågan, men jag har inte fått något svar. Utrikesministern säger bara att SJ inte gör reklam för resor till Sydafrika. Nej det fattas bara! Sedan refererar han det faktum som föranlett min fråga, nämligen att SJ:s resebyrå f. ö. inte har några skrupler när det gäller att arrangera resor dit. Jag är faktiskt lika förvånad som Hans Petersson i Hallstahammar över att svaret utmynnar i så likgiltiga slutsatser. Bakgrunden till min fråga om SJ:s medverkan i sällskapsresor till Sydafrika är att jag fick veta att en sådan planerades till hösten 1981 av ett antal järnvägsentusiaster, som bl.a. driver en museijärnväg i Södermanland. Skälet för resan skulle vara att det finns så många ånglok i Sydafrika att titta på. Det är nu gott och väl en månad sedan jag ställde den här frågan, och sedan dess har en annan berömd sällskapsresa till Sydafrika hunnit gå av stapeln. Liksom den resan våldsamt upprörde den svenska opinionen blev jag väldigt 11 upprörd när jag hörde talas om den här järnvägsresan. Jag är inte ute för att moralisera eller fördöma järnvägsföreningens medlemmar — den här kammaren är inte platsen för det. Man kan bli ledsen över den aningslöshet som resan avspeglar. Man kan bli ledsen över att kunskaperna om och uppslutningen kring den svenska Sydafrikapolitiken inte är större. Men hur skall man kunna begära bättre politiskt omdöme av de här ångloksentusiasterna än av vissa riksdagsledamöter. Vad som gjorde mig upprörd var att vår statligt ägda resebyrå, SJ:s, aktivt medverkat i arrangemangen kring resan i samarbete med South African Airways och SAS. Det finns ingen anledning för mig att upprepa alla de skäl som finns för att fortsätta och för att förstärka en kraftfull sanktionspolitik mot Sydafrika. Utrikesministern har ju f.ö. redan gjort det. Apartheidsystemet är fortfarande lika avskyvärt — lika totalt i avsaknad av respekt för människovärde som någonsin. Sydafrikas vägran att släppa sina orättmätiga anspråk på Namibia är lika oresonlig som någonsin. De skäl som Sverige haft för att vidta extraordinära utrikespolitiska åtgärder mot Sydafrika kvarstår. I utrikesdeklarationen i mars sade utrikesministern: ”——— tiden arbetar inte för de krafter som vill se en fredlig och demokratisk lösning.” Det var ett konstaterande från de tre regeringspartierna som socialdemokraterna helhjärtat kan instämma i och — är jag säker på — även vpk. Trots de uttalanden som den senaste tiden gjorts av vissa borgerliga riksdagsledamöter vill jag påstå att vi har en total politisk enighet om det. Men om nu inte tiden arbetar för att bli av med rasismens sista utpost i Afrika, måste vi se till att något annat gör det. Vi får då överväga att dels utöka våra egna sanktioner, dels förstärka det nordiska samarbetet i detta avseende, dels verka för att världen i övrigt tar sitt ansvar. I första hand handlar det naturligtvis om kännbara ekonomiska sanktioner, dvs. en isolering av Sydafrika som tvingar rasistregimen till medgörlighet. I ett sådant sammanhang är självfallet en enstaka sällskapsresa en ren bagatell, och det är kanske därför som utrikesministern inte brytt sig om att besvara min fråga. Men sett i ett vidare perspektiv — som ett uttryck för trovärdighet för den svenska inställningen till Sydafrika — blir det någonting helt annat. Det måste ju vara på dessa ”symboliska” grunder som de nordiska utrikesministrarna 1978 kom överens om att avbryta idrottsliga och kulturella kontakter med Sydafrika. Det är på sådana grunder som socialdemokraterna har krävt att SAS skall upphöra att flyga på Sydafrika — vi skall över huvud taget inte uppmuntra kontakterna med det landet. Och då, herr talman, kan jag inte se annat än att det är helt oacceptabelt att SJ:s resebyrå medverkar i sådana här sammanhang. Jag vill alltså upprepa min obesvarade fråga till utrikesministern: Avser utrikesministern att vidta någon åtgärd för att förhindra att SJ arrangerar sällskapsresor till Sydafrika? Anser Ola Ullsten att det är förenligt med vår Sydafrikapolitik att staten indirekt medverkar till kontakterna med Sydafrika på det här sättet? Låt mig så bara, herr talman, något beröra den andra frågan som föranlett den här interpellationsdebatten, nämligen frågan om svenska intressens samarbete med sydafrikanska utanför Sydafrika. Jag förstår den oro som utlöst frågorna från mina riksdagskolleger. Det är ytterligare en fråga om trovärdighet och konsekvens i vårt avståndstagande från apartheidregimen. Det kräver en ständig bevakning och observans för att undvika alla former av sammanblandning av svenska och sydafrikanska intressen. Min egen fråga gällde ett statligt företags inblandning, och även i det här avseendet handlar det om ett helstatligt företags samröre med sydafrikanska ekonomiska intressen. Det är faktiskt ett renlighetskrav att våra statliga företag lever upp till den politik som landet står för. NFS — Nordens fackliga samorganisation — som representerar tillsammans 6,5 miljoner medlemmar bland arbetare och tjänstemän i Norden har mycket aktivt agerat för en verkningsfull Sydafrikapolitik. Senast den 22 april i år framfördes krav till den av de nordiska utrikesministrarna tillsatta arbetsgruppen rörande åtgärder mot Sydafrika. Det kravet lyder så här: ”Det kraftigt ökade handelsutbytet mellan de nordiska lenderna och Sydafrika måste på alla sett motverkas.